Herr talman! Jag är inte i den situationen att jag kan analysera varför elitidrottsmännen går till vissa kiropraktorer. Det finns väl något skäl till det, men det kan jag som sagt inte ange. Det är bättre att herr Bengtsson i Göteborg riktar den frågan till vederbörande idrottsmän. Men nog tycker jag att herr Bengtsson tar i när han som talesman för kiropraktorerna frågar hur vi skulle kunna klara våra ortopediska inrättningar om vi inte hade dessa kiropraktorer. Ja, herr Bengtsson, med all respekt för den yrkesgrupp det här gäller vill jag dock säga, att 20 stycken förmår tämligen litet i det stora hela när det gäller svensk sjukvård.

Herr talman! Kiropraktik är dels en sjukdomslära, dels en behandlingsmetod. Jag tror att det påpekandet är grundläggande för det problem vi skall diskutera här i dag. Vi bör skilja ut det från den fråga som vårriksdagen behandlade när det gällde kiropraktorerna. Som bakgrund vill jag också understryka — liksom utskottets ordförande — att kiropraktorer får verka i Sverige i dag. Enda undantaget är att de Nr 109 inte — om de inte är läkare — får behandla vissa smittosamma sjukdomar, Onsdagen den cancer, sockersjuka osv. Jag tror inte att någon här — säkert inte motionärerna — 30 oktober 1974 eller reservanterna — har en tanke på att kiropraktorer skall ge sig in på sådana åkommor. Där är vi säkert helt överens. Legitimation för Det är i stället fråga om två problem, dels om man skall få ersättning vissa kiropraktorer från försäkringskassan för behandling av kiropraktorer, dels om man skall ha en legitimation eller auktorisation från statens sida av vissa kiropraktorer. En bedömning av dessa frågor blir beroende av den syn man har på behandlingsmetoderna, och den syn man har på sjukdomsläran inom kiropraktiken. Ersättningen från försäkringskassan sammanhänger med frågan om huruvida den kiropraktiska behandlingen bedöms som effektiv och verksam. När det gäller frågan om legitimation måste man också ta hänsyn till vår Den kiropraktiska behandlingen kan ha positiv effekt beträffande vissa sjukdomssymtom. Det påpekar utskottet, och det påpekades redan i propositionen 141 år 1960 när riksdagen antog kvacksalverilagen. Det är alltså inte något nytt. I det ganska digra remissmaterialet från de medicinska fakulteterna, Läkaresällskapet, socialstyrelsen och dess vetenskapliga råd påpekas det från flera håll att en kiropraktisk behandling kan ha gynnsam effekt i fråga om vissa sjukdomssymtom. Det är alltså ingen omstridd fråga i och för sig att den kan ha sådan effekt. Man kan möjligen tillägga att samma typ av behandlingsmetoder - manipulering eller vad man nu vill kalla det — också används av vissa läkare och sjukgymnaster som ägnar sig åt s.k. manuell medicin. Det är för övrigt urgamla metoder som har funnits även före kiropraktorerna. Jag tror att vi bör ha som en utgångspunkt att det finns många människor — som herr Bengtsson säger — som har positiv erfarenhet av dessa behandlingsmetoder. Det är då olyckligt om sjukvårdsmyndigheterna intar en blankt avvisande attityd, i synnerhet när vi vet att det hos många människor finns en känsla av främlingskap inför den offentliga sjukvården. Det vore då olyckligt om man skulle inta en helt oförstående attityd till en behandling som man i själva verket är medveten om — och länge har varit det — kan ha en positiv effekt. Det är också självklart att man vid en bristsituation inom sjukvården — vilket vi har på det ortopediska området — vill mobilisera alla positiva vårdresurser. Därför anser jag att det är angeläget att ta fasta på vad utskottet säger i sitt betänkande på s. 26, där det påpekas att kiropraktisk behandling, rätt utförd, i vissa fall kan mildra smärttillstånd som är föranlett av funktionella störningar i kroppens leder. Den kan vara komplement till en medicinsk behandling, på samma sätt som sjukgymnastiken. Utskottet hänvisar, beträffande möjligheterna att få ersättning från sjukförsäkringen för behandling hos kiropraktorer, till det beslut som riksdagen fattade i våras. Då godkändes ett betänkande från socialförsäkringsutskottet, som i det här fallet var mycket positivt. Socialförsäkringsutskottet anslöt sig till syftet med en motion av herr Bengtsson m.fl., att man skulle få ersättning för sådana kostnader i sjukförsäkringssystemet. Det påpekades dock att dessa frågor är under utredning i medicinalansvarskommittén. Jag vill till kammarens protokoll läsa in vad socialstyrelsen har sagt i sitt remissyttrande. Socialstyrelsen säger följande: ”Styrelsen får dock i sammanhanget erinra om den utredning som tillsatts inom socialdepartementet rörande vissa ansvarsfrågor m.m. inom hälsooch sjukvården. Utredningen, som bl.a. har fått till uppgift att ta upp frågan om medicinalpersonalens omfattning och ansvarsställning, torde få anledning att jämväl beröra olika frågor kring kiropraktorerna.” Frågan är alltså redan föremål för utredning, eller kommer att bli det, vilket framgår av vad socialstyrelsen har sagt, vad socialutskottet har sagt i det betänkande vi nu behandlar och vad socialförsäkringsutskottet sade i det betänkande som godkändes i våras. Jag hade personligen inte haft något att invända om socialutskottet i detta stycke hade ställt sig ännu mer positivt. Självklart bör ersättning från sjukkassan för behandling hos kiropraktor komma i fråga först om behandlingen skett efter remiss av läkare. Jag ser att herr Bengtsson i Göteborg nickar instämmande, och jag är glad över att vi är överens, därför att jag anser att reservationen och motionen inte är helt klara på den punkten. Kiropraktors legitimation anser jag vara en helt annan fråga. Enligt min uppfattning kan man inte utfärda en officiell legitimation eller auktorisation för kiropraktorer, så länge deras utbildning inte kan godkännas av den svenska vetenskapliga expertisen och av de ansvariga myndigheterna. Här kommer alltså också en bedömning av kiropraktikens sjukdomslära in i bilden. Det räcker inte med att behandlingen kan få en positiv effekt på vissa sjukdomstillstånd, utan även den teoretiska grund som finns i kiropraktorernas utbildning måste vara riktig enligt vetenskapens i Sverige nuvarande ståndpunkt. Då kan man naturligtvis invända att vetenskapens ståndpunkt ju ändrar sig av och till i Sverige. Det är riktigt, och jag vill gärna för att belysa det citera ett stycke ur vad professor Göran Bauer, som är vetenskapligt råd åt socialstyrelsen, har sagt i sitt remissyttrande: ”Den principiella skillnaden mellan läkare och kiropraktorer är emellertid den att läkarnas utbildning och därmed yrkestradition vilar på en vetenskaplig grund. Detta innebär att läkarnas metoder ständigt är föremål för internationell kritik och debatt.

Det är visserligen sant att behandlingsmetoder som läkarna vid en tidpunkt kan ha ansett vara vetenskapligt grundade så småningom överges — röntgenbehandling av smärtande leder är exempel på en sådan behandlingsmetod — men detta förhållande illustrerar skillnaden mellan läkare och kiropraktorer; de förra prövar och förkastar när de senare sedan årtionden för att inte säga århundraden tilllämpar väsentligen oförändrade metoder.

Enligt min uppfattning måste dock Sveriges riksdag i vetenskapliga frågor hålla sig till vad de svenska vetenskapliga institutionerna och myndigheterna säger. Riksdagen har ingen kompetens att uttala sig om vetenskapsmännen har rätt eller om kiropraktorerna har rätt. Vi måste hålla oss till vad vetenskapen säger. Allt talar för att man i det långa loppet uppnår bättre resultat med vetenskapliga metoder: Det är anledningen till att jag för min del inte kan ansluta mig till tanken att man skulle legitimera kiropraktorerna, med den utbildning som de har i dag och som har underkänts av våra vetenskapliga organ. Det betyder inte att jag är främmande för tanken att man kan ge ersättning för en behandling som har effekt, om den utförs av kiropraktor efter remiss från läkare. På den punkten är motionen en smula oklar. I dess slutkläm talas det om att ersättning för behandling av en legitimerad doktor i kiropraktik bör inordnas i sjukförsäkringssystemet efter samma principer som vid behandling av legitimerad läkare — det är ju litet oklart eftersom en läkare inte behöver ha remiss av en annan läkare, men det skulle alltså en kiropraktor behöva ha. I reservationen å andra sidan är man inne på tanken att läkaren skall stå för diagnostiken medan kiropraktorerna skall komma in på behandlingssidan. Men man säger också i slutet av reservationen, att genom legitimation får såväl läkare, som vill remittera en patient till kiropraktisk behandling, som patienter som söker sådan behandling ledning vid val av kiropraktiker. Det verkar alltså här som om man tänker sig att en patient skulle kunna gå direkt till en kiropraktor och få behandling och sedan få ersättning av sjukkassan. Det anser jag inte att vi kan gå in för. Det är obestridligen riktigt att vissa kiropraktorer har en lång utbildning. Men det kan ju i och för sig inte vara avgörande. Det avgörande är om det finns väsentliga delar i utbildningen som inte stämmer med vad som i svensk sjukvård är vetenskap och beprövad erfarenhet. Hur kiropraktorerna behandlas i Amerika är inte heller avgörande. Vi måste själva ta ställning till de utländska erfarenheterna — det betyder inte att vi skall bortse från dem.

Däremot är det enligt min uppfattning inte möjligt för Sveriges riksdag att gå in för legitimation av en kategori som har en utbildning som inte godkännes av de svenska vetenskapliga institutionerna och ansvariga myndigheterna. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Den form av manipulativ terapi som kiropraktorerna utövar ingår under den sjukvårdande verksamhet som jag gärna vill kalla ”den fria sjukvården”. Till kiropraktorerna går en stor del av de sjuka människor som sett från den samhällsstyrda sjukvårdens sida kan kallas de okända patienterna. Många blir hjälpta, bl.a. med besvärliga ryggar. Andra blir det inte. Redan här kommer bl.a. det viktiga diagnoskravet in i bilden. Kan alla kiropraktorer ställa den rätta diagnosen i särskilt besvärliga fall? Vari består skadan eller sjukdomen? Vad är grundorsaken? Och hur bör behandlingen bäst ske — med manipulativa metoder eller på annat sätt? Det kan väl egentligen en legitimerad läkare bäst utreda, bl.a. med hjälp av all tillgänglig teknisk utrustning. Om det då bedöms att manipulativ terapi är en lämplig behandlingsmetod bör t.ex. kiropraktorernas speciella teknik kunna utnyttjas även på rekommendation av läkare. Det är väl i de speciella remissfallen som försäkringsoch ersättningsfrågan kan bli aktuell. I rådande besvärliga sjukvårdssituation bör det vara en värdefull tillgång för såväl läkare som patienter att legitimt kunna utnyttja sådana utövare av manuell terapi som på lämpligt sätt har kunnat dokumentera sin duglighet. När man då talar om att dokumentera duglighet, så vet vi att man inte kan godta utbildning i ffrämmande land om den inte är kontrollerbar av socialstyrelsen. Jag vet inte hur man kontrollerar utbildningen på alla de utländska läkare från mer eller mindre avlägset belägna länder som tjänstgör i Sverige, men de är ju både duktiga och godtagbara. Det bör eftersträvas en mera öppen attityd till de kiropraktorer som arbetar kunnigt och seriöst, så att ett förtroendesamband mellan dessa och legitimerade läkare respektive patienter kan uppstå. Detta innebär inte att en viss legitimationsnivå för utövare av manuell terapi skulle innebära en jämställdhet med legitimerade läkare — även om många kiropraktorer möjligen kan åberopa en utbildning som de själva kan anse vara jämställd med läkarutbildningen. Men det finns — och bör givetvis finnas — olika legitimationsnivåer inom sjukvården. Redan situationen att vara accepterad som legitimerad medarbetare inom den offentliga sjukvården är väl en god bit på väg för utövare som nu står nära nog utanför den samhällsgemenskapen. Det förefaller som att de flesta utövare av manuell terapi inom ”den fria vårdsektorn” har mycket god tillgång på patienter och därmed också god arbetsbelastning. Det är alltså inte där problemen ligger, och motionärerna har naturligtvis inte heller avsett att speciellt försöka gynna kiro praktorernas personliga situation. Nej, det är ju de hjälpbehövande patienternas bästa det gäller, och i samband med deras intresse kommer man då också in på de avigsidor som den nuvarande situationen kan uppvisa. Om de välutbildade och skickliga utövarnas verksamhet är väl bara gott att säga. De utgör säkert ett mycket värdefullt tillskott till förekommande behandlingsmöjligheter — inom ”den fria vårdsektorn”. Men liksom inom alla andra yrken förekommer sannolikt här även utövare som inte besitter det mått av kunnande och ansvar som måste krävas inom en så viktig del av sjukvården som detta är. Här kan ju verkligen ömtåliga organdelar och nerver komma i kläm vid en okunnig eller okritisk behandling. De annonser som aviserar ”kiropraktikmottagning” vissa tider i veckan på hotellrum kan naturligtvis tydas som ett slags utbud av närservice för patienter som har resesvårigheter. Men bland de negativa realiteterna bakom en sådan ambulerande verksamhet torde väl vara att utövaren t.ex. inte har tillgång till hjälpmedel för en säker diagnos. I den mån undermålig behandlingsverksamhet förekommer i branschen får det antagas att även de seriöst utövande kiropraktorerna gärna ser att en sanering kommer till stånd. En viss prövning av vederbörandes kunnande och därefter lämplig form av auktorisation, till viss legitimationsnivå, bör därför eftersträvas i samhället. Detta skulle säkert alla parter vara betjänta av. Detta anförande är ett led i min allmänna strävan att försöka ta vara på allt värdefullt inom ramen för naturläkemedel och naturläkemetoder. Det framförda bör kunna gälla för alla utövare av manuell terapi inom ”den fria vårdsektorn” — alltså exempelvis även naprapater, som visat sig ha blivit mycket uppskattade i idrottskretsar. Så besvärlig som sjukvårdssituationen i vårt land verkligen är — och eventuellt kommer att förbli — bör alla värdefulla metoder som kan hjälpa människor till hälsa uppmärksammas och uppmuntras, även om de ligger utanför den offentliga eller institutionella sjukvårdens ram. Det är ju ändå så oerhört många människor som av olika skäl söker vård och hjälp inom den här ”fria vårdsektorn”. Bl.a. därför bör det bästa inom den sektorn tagas till vara och komma i samhällets tjänst. Men, herr talman, jag vill till slut starkt betona att det är lika viktigt att det som är dåligt och påvisbart skadligt saneras bort. Med lämpliga prövningar och legitimationsnivåer gällande det som kan vara ett värdefullt komplement till den offentliga hälsooch sjukvården kan man kanske förvänta sig att det dåliga — gärna med allmänhetens hjälp — sanerar bort sig självt. Herr talman! Jag har inte något yrkande med anledning av föreliggande motion.

Herr talman! Den motion som ligger till grund för det betänkande vi nu skall behandla berör läkares och sjuksköterskors tjänstgöring vid missionssjukhus i utlandet. Ur den motionen, där jag står som första namn, vill jag anföra följande: ”De många missionssjukhusen i olika länder har en utomordentlig betydelse såväl genom sin rent sjukvårdande verksamhet som genom sina allmänna insatser för förbättrad hygien och hälsovård. Rekryteringen av svenska läkare och sjuksköterskor till missionssjukhusen möter emellertid stora svårigheter på grund av att vederbörande inte utan vidare får tillgodoräkna sig tiden vid ett missionssjukhus vid tjänstårsberäkningen. Vid tjänstgöring utomlands inom ramen för SIDA:s verksamhet får däremot tjänstgöringstiden som regel tillgodoräknas. Mot denna bakgrund är det förståeligt att svenska läkare och sjuksköterskor drar sig för att göra en insats vid missionssjukhus — vederbörande måste ju vara verkliga idealister för att avstå från tjänstårsberäkning.

Det värdefulla i utskottets betänkande är för det första att socialstyrelsen har deklarerat att man ser positivt på tjänstgöring vid missionssjukhus när det gäller tillgodoräkning av tjänstår. Vidare lämnas öppet att man kan knyta an till den dokumentationscentral som SIDA avses bygga upp enligt ett utredningsförslag.

Insatserna av personalen är viktiga både då det gäller den sjukvårdande verksamheten och då det gäller verksamheten för förbättring av hygien och hälsovård. Även erfarenheter som personalen erhåller genom denna utlandstjänstgöring kan uppenbarligen vara av stort värde vid senare tjänstgöring i vårt land. ———- Mot denna bakgrund framstår det som motiverat att en generös praxis tillämpas vid prövning av frågan om läkare eller sjuksköterska i merithänseende skall få tillgodoräkna sig tjänstgöring vid missionssjukhus.

För det andra är det negativt att det inte varit möjligt att för sjuksköterskornas del mer klart reda ut tillgodoräkningsprinciperna. Tyvärr är det en svår fråga, eftersom sjuksköterskorna inte som läkarna har ett statligt meritvärderingssystem.

Herr talman! I vårt land pågår ett oavlåtligt arbete på att åstadkomma ökad anställningstrygghet. Det innebär bland mycket annat en, så långt möjligt är, garanterad rätt för den enskilde att bli rättvist bedömd när det gäller meritvärdering vid ansökan till en tjänst. Samtidigt växer också medvetandet om vårt folks ansvar för ökade insatser i u-länder. Långvarig och av alla väl vitsordad är den roll som den svenska läkarmissionen där spelat och spelar. Tillsammantagna innebär dessa fakta motivering nog för yrkandet i motionen 705 att tjänstgöring för läkare och sjuksköterskor vid missionssjukhus skall bedömas utifrån klart fastställda meritvärderingsnormer vid ansökan främst till tjänst i hemlandet. De remissinstanser som socialutskottet inhämtat yttrande från har ställt sig ytterligt positiva till motionens syfte. Så gör också utskottet självt. Det är därför förvånande att utskottet inte drar den slutsatsen att alla dessa positiva synpunkter på denna fråga bör ges Kungl. Maj:t till känna.

Herr talman! De båda tidigare talarna har angett att utskottet sett positivt på den här frågan, och det har vi verkligen gjort. Men någon form av dokumentation måste ändå krävas för att man skall få tillgodoräkna sig de meriter det gäller. Därför har utskottet hänvisat till den undersökning och Nr 109 utvärdering som pågår beträffande SIDA-projektet. Att riksdagen i det ak Onsdagen den tuella avseendet skulle föregripa denna undersökning kan jag inte anse vara 30 oktober 1974 riktigt, utan vi får avvakta resultatet av den. Utskottet är mycket positivt till andemeningen i motionen. Om frågan kommer åter, finns det möjlighet — Dödsbegreppet, att göra ett uttalande, men just nu är utskottet inte berett att gå längre = m.m. än vad det gjort.
Herr talman! När socialstyrelsen inte anser att det föreligger något hinder mot en sådan sammankoppling som den vi begärt tycker jag inte heller att det skulle föreligga något sådant hinder för riksdagens socialutskott.
Herr talman! Det är ju inte socialstyrelsen som anställer läkarna och sjuksköterskorna utan det är de olika sjukvårdshuvudmännen, och följaktligen skall också de vara med i denna bedömning. Utskottet har uttalat att det utgår från att sjukvårdshuvudmännen kommer att inta samma generösa hållning som socialstyrelsen gjort.

Herr talman! I två motioner av herr Werner i Malmö begärs dels utredning av rätt för patienter att avstå från livsuppehållande åtgärder vid grav hjärnskada, dels utredning av dödsbegreppet. Det är viktiga och allvarliga frågor som här tas upp. Jag tycker det är glädjande att socialutskottet står enigt bakom hemställan att i anledning av de båda motionerna föreslå en utredning angående sjukvård i livets slutskede. Jag är också glad över att utskottet enhälligt förordar att utredningen inte skall begränsas till de frågor som tas upp i motionerna utan att den skall ta upp ”problemställningar av skiftande natur som är förbundna med sjukvård i livets slutskede” och att dessa skall ”bli föremål för en allsidig översyn”. Utskottet är också enigt om att utredningen inte skall bindas av alltför detaljerade direktiv. Trots den här enigheten har jag fogat ett särskilt yttrande vid utskottsbetänkandet. Att jag ändå gjort detta beror för det första på att utskottet säger sig inte vilja förorda ändrad lagstiftning i fråga om passiv eutanasi och inte heller vill ställa sig bakom förslaget att läkare skulle tillerkännas rätt att respektera en i förväg utfärdad skriftlig viljeförklaring. Dessa uttalanden från utskottet måste ses som uttryck för utskottets mening i nuläget. Jag är bara rädd för att dessa uttalanden i betänkandet kan tolkas så att utredningen inte skall gå in på dessa frågor. Den allmänna meningen i utskottet har ju varit att utredningen skall bedrivas allsidigt och grundligt och innefatta en bred analys av problemen. Den del av utskottets skrivning som jag nu nämnt är givetvis inte avsedd att binda utredningens arbete. Utredningen måste för att bli uttömmande behandla även dessa problemställningar. Det har varit utskottets mening och det borde enligt min uppfattning klarare ha framgått av utskottets skrivning. Jag vill bara helt kort försöka belysa vilket samband de olika frågorna har. Behandling av en patient mot dennes vilja är bara tillåten i vissa särskilda fall, främst enligt lagen om sluten psykiatrisk vård. Individens självbestämmanderätt innefattar — med dessa undantag — krav på samtycke till behandlingen. Mot en patients klart uttalade vilja får man alltså inte insätta eller fortsätta livsuppehållande åtgärder. Men hur skall man då ställa sig till en i förväg generellt uttalad önskan i form av testamente? Om en person vill begå självmord och t.ex. tar en överdos av sömnmedel, kan det då med fog hävdas att det vore fel att rädda livet på honom med hänvisning till att man skall ta hänsyn till patientens egen vilja? Jag tycker att det här är ett par exempel som visar att frågeställningarna är mycket svåra och invecklade och att utredningen därför måste ta upp problematiken i hela dess vidd. För det andra är vi helt ense i utskottet om att utredningen skall ha en allsidig sammansättning. Jag vill med mitt särskilda yttrande betona att den bör ges en bred parlamentarisk förankring och att alla grupper av sakkunniga skall vara representerade i den, särskilt då medicinsk, juridisk och teologisk sakkunskap. För det tredje menar jag att det borde ha framgått av utskottets betänkande att utredningen är helt oförhindrad att ta upp den angränsande frågan om dödsbegreppet. Utskottet vill att utredningen skall göra en utvärdering av tillämpningen av det cirkulär som socialstyrelsen utfärdade år 1973 om prognos och behandling vid totalt och oåterkalleligt bortfall av hjärnfunktionerna, men jag tror inte att det räcker.

——— Ett ställningstagande torde förutsätta ett fullständigt klarläggande av de juridiska konsekvenserna av ett nytt dödsbegrepp.” I utskottsbetänkandet sägs att en lösning av frågan förutsätter att ”de med dödsbegreppet förknippade juridiska och etiska spörsmålen noga har övervägts”. Den nämnda arbetsgruppen berörde de olika hjälpmedel som finns för att hålla kroppsfunktioner i gång. I det sammanhanget säger arbetsgruppen: Där ett eller flera av hjälpmedlen tagits i bruk upphör i motsvarande mån sambanden mellan de naturliga funktionerna, vilket kan tänkas påverka dödsbegreppet och sättet att fastställa döden. Arbetsgruppen påpekar att om hjärtat inte slår, vilket kan ske under operationer i öppet hjärta med hjälp av hjärt-lungmaskin, patienten skulle kunna betraktas som död. I detta fall bryggar emellertid maskinen över till dess hjärtat på nytt återtar spontan aktivitet. För det fall att hjärtat efter operationen inte kan förmås att återta spontan aktivitet ställer arbetsgruppen frågan: När har patienten dött? Vid det tillfälle då hjärtats pulsationer först upphörde eller när hjärt-lungmaskinen kopplades ur eller när man gav upp försöken att reaktivera hjärtat? Det finns alltså frågetecken — frågetecken som blir större ju mer utvecklade de tekniska resurserna blir. Frågan är om hjärtdödsbegreppet skulle godtas vid en rättslig prövning. Det finns inget rättsfall som belyser domstolarnas syn på saken. Avsaknaden av lagregler och rättsfall gör att domstolarna kanske inte skulle känna sig bundna av att tillämpa hjärtdödsbegreppet, om frågan skulle bli aktuell i ett mål. Valet av dödsbegrepp inverkar på tidpunkten för dödens inträde och kan därmed få stor betydelse i olika rättsliga hänseenden. Jag menar att alla de frågor som ryms inom dessa frågekomplex utan undantag måste bearbetas av den av socialutskottet begärda utredningen. Jag uppfattade diskussionerna i utskottet så, att utredningen skall vara oförhindrad att ta upp alla dessa frågor inklusive dödsbegreppet, men det borde enligt min mening klarare ha utsagts i utskottets betänkande. Målsättningen måste vara att personalen inom sjukvården så långt möjligt får klara regler för sitt handlande och att om att det behövs lagstiftning, så skall den också utformas.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

Herr talman! Frågan om dödshjälp har under senare tid kommit att diskuteras ganska mycket. Det har förekommit vissa övertoner i den debatten, och utskottet har ansett det som en viktig uppgift att söka medverka till en dämpning av den debatten och till att skapa fortsatt förtroende för den svenska sjukvården, som med rätta åtnjuter respekt för den höga nivå som den befinner sig på internationellt sett. Jag är angelägen om att fastslå detta redan i inledningen till mitt anförande därför att jag vet att det finns människor i vårt land som blivit skrämda av dödshjälpsdebatten och av att någon läkare framträtt och sagt att han skulle ha gett någon form av dödshjälp. Det är ett oeftergivligt krav, och man får inte för ett ögonblick ge avkall på den principen, att de som behandlas på de svenska sjukhusen skall få fullgod behandling ända till sista slutet. Jag är glad att kunna konstatera att utskottet är enigt i sitt ställningstagande. Vi har försökt att balansera detta känsliga problem så långt det över huvud taget står i ett utskotts makt att göra. Av de motioner som ligger bakom detta betänkande — det är två av herr Werner i Malmö och en av fru Jonäng — berör herr Werner frågan om ett nytt dödsbegrepp och frågan om livsuppehållande behandling vid svår sjukdom, medan fru Jonängs motion behandlar frågan om underrättelse till anhörig vid obduktion. Utskottet redovisar i sitt betänkande bakgrunden till motionsyrkandena och hänvisar till den arbetsgrupp i förutvarande medicinalstyrelsen som sysslade med transplantationsfrågor och som 1967 framlade ett betänkande, där bl.a. dödsbegreppet diskuterades. På grundval av denna utredning lade sedan socialstyrelsen fram en promemoria med förslag till ny transplantationslagstiftning, där bl.a. dödsbegreppet diskuteras men där det däremot inte föreslås någon ändring genom införande av begreppet hjärndöd. I socialdepartementet har denna promemoria överarbetats, och man kan utgå från att sedan remissbehandlingen avslutats kommer troligen nästa års riksdag att föreläggas förslag om en transplantationslag. I anslutning till den aktuella debatten om dödshjälp anordnade socialstyrelsen i höstas en överläggning angående omsorgen om svårt sjuka människor. I den överläggningen, som var av stort värde, deltog bl.a. företrädare för läkarkåren, sjukvårdshuvudmännen och berörda fackliga organisationer. Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik anordnade i maj i år ett symposium under temat Rätten till vår död. Det uttalande som detta symposium utmynnade i är såvitt jag förstår mycket väl avvägt och speglar hur denna läkarnas etiska delegation ser på den här mycket känsliga frågan. Jag tar mig friheten att läsa in uttalandet i kammarens protokoll: ”Varje sjuk människa bör, när döden nalkas, så långt möjligt beredas tillfälle att värdigt förbereda sig för livets oundvikliga slut. I det livets slutskede, då återvändo till en meningsfylld tillvaro är utesluten och döden bedöms vara nära förestående, bör därför de sjukvårdande insatserna på ett naturligt sätt koncentreras på den fundamentala personliga omvårdnaden. Läkarens främsta uppgift bör i detta läge vara att med respekt för den sjukes integritet lindra hans lidande. Höga krav måste ställas på noggrann tillsyn, personlig omvårdnad och tillbörlig ro i sjukrummet. Det är den ansvarige läkarens sak att avgöra, vilken medicinsk behandling patientens tillstånd fordrar. Därvid bör han så långt ske kan försöka tillgodose patientens önskemål och detta även i fall där denne genom sin svaghet förlorat förmågan att själv råda över sin belägenhet, men i övrigt bevarat sitt personlighetsmedvetande. Den moderna sjukvårdens mer avancerade tekniska resurser — såsom blodtransfusion, dropp med tillförsel av vätska, näring och läkemedel, respiratorbehandling, defibrillering och pace-maker-behandling ävensom vissa operativa ingrepp — bör utnyttjas i den omfattning de kan anses vara till gagn för patienten. Här som eljest måste läkarens handlande styras av hans bedömning av det medicinska vårdbehovet, icke av föreställningar om skyldighet att ”förlänga patientens liv” eller ”förkorta hans lidande”. Läkarens uppgift är att göra den sjukes sista tid så föga ansträngande och så rofylld som möjligt. Smärtstillande medel kan under denna period tillföras utan hänsyn till någon tillvänjningsrisk i de doser och med de intervaller som erfarenheten i varje enskilt fall ger anvisning om. Det är emellertid icke tillåtet att företa åtgärder i syfte att förkorta patientens liv.” Jag tycker att det här utlåtandet från den etiska delegationens symposium på ett utomordentligt värdigt sätt klargör hur man på ansvarigt läkarhåll bedömer denna fråga, och jag tillmäter uttalandet synnerligen stort värde. När det gäller frågan om livsuppehållande behandling erinrar utskottet om att man när det gäller s.k. barmhärtighetsdöd — eutanasi, för att använda ett medicinskt ord — skiljer mellan aktiv och passiv sådan. Det är den frågan som varit i brännpunkten för debatten. Utgångspunkten har varit möjligheterna för en person att genom skriftligt förordnande avstå från sjukvårdsinsatser. Efter hand har, som utskottet konstaterar, denna fråga vidgats till att omfatta rätten och skyldigheten att inom sjukvården tillämpa passiv dödshjälp. Utskottet gör i anslutning till den debatten det självklara påpekandet, att i all sjukvård måste patientens bästa vara avgörande. Detta gäller såväl den personliga omvårdnaden som direkt livsuppehållande insatser. Det ankommer på läkaren att, som ansvarig för patientens vård, ge patienten den behandling ”som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”. Som utskottet framhåller föreligger det inte någon skyldighet för läkaren att ge vad man skulle kalla en meningslös behandling. Socialstyrelsen anför i sitt remissyttrande att det torde vara sällsynt att avancerade tekniska resurser sätts in på orealistiska indikationer. Utskottet konstaterar att de problem av främst psykologisk natur som hänger samman med livets utslocknande hittills inte har ägnats tillräckligt beaktande. Det råder en osäkerhetskänsla inför döden — ja, en rädsla för den. Den personliga kontakten mellan personalen och den vårdade har på grund av den alltmer tekniskt betonade sjukvården i våra dagar minskat. Personalen har fullt upp med att klara de vanliga vårdbehoven och kan inte ägna patienten den tid och det intresse som skulle ha varit så värdefulla för patienten. Den förda debatten och de omständigheter som redovisats vid överläggningarna mellan socialstyrelsen och berörda grupper, som jag talade om, samt uttalandet från läkarnas etiska delegation har givit utskottet anledning att ta ett annat grepp på problemet än vad motionärerna gör. Man kan därför säga att herr Werner till ungefär tio procent har fått sina motioner igenom, och vi har med anledning av motionerna tagit ett utskottsinitiativ där vi för in ett annat utredningsbehov än vad motionärerna har aktualiserat. Vi anser att det bör tillsättas en utredning men att denna inte skall syssla med dödsbegreppet och dödshjälpen. På den punkten vill vi inte ha någon ändring, utan vi vill utreda problemen med sjukvården i livets slutskede. Det är vad vi vill att den utredning vi förordar skall belysa. Vi säger också att utredningen inte bör bindas av några alltför detaljerade direktiv, men utskottet anger några frågor som bör behandlas. Dit hör att utredningen bör ägna stor uppmärksamhet åt sådana åtgärder som ger möjlighet för personalen att ta hand om patienten på ett psykologiskt riktigt sätt samt åtgärder som kan minska människors oro och ångest i dödssituationen. Utskottet pekar också på en mera personlig kontakt mellan personalen och patienterna och deras anhöriga. Vi vill också ha en ökad utbildning på alla nivåer inom sjukvården för att förbereda personalen på de olika problem som finns för en patient i livets slutskede. Hit hör också — det vill jag understryka — personalbehov och personalorganisation, inte minst inom långtidsvården som är ett svårarbetat område i dagens svenska sjukvård. Utredningen bör också ägna uppmärksamhet åt mera speciella frågor av humanitär, etisk och juridisk karaktär som är förknippade med livsuppehållande behandling. Där vill utskottet ha en kartläggning av problemen och en vägledande diskussion. Likaså skall utredningen bedrivas från den utgångspunkten att aktiv dödshjälp alltjämt skall vara förbjuden. Utskottet vill inte heller rubba reglerna för passiv dödshjälp utan anser att ingenting därvidlag skall ändras. Inte heller är utskottet berett att utreda förslaget om att läkare skall tillerkännas rätt att respektera en i förväg utfärdad viljeförklaring från en patient. När det gäller frågan om ändrat dödsbegrepp hänvisade utskottet förra året, då utskottet avstyrkte en motion av herr Werner, till den promemoria som utarbetas inom socialdepartementet och som jag tidigare här redogjort för. I den promemorian anges att tidpunkten för dödens inträde, som är en medicinsk fråga, liksom hittills skall fastställas av läkare i det enskilda fallet samt att beslutet därvidlag skall grundas på vetenskaplig beprövad erfarenhet. Det är främst transplantationskirurgin som ger anledning till att den frågan tas upp. Socialstyrelsen utfärdade 1973 ett cirkulär, i vilket man tog upp frågan om livsuppehållande insatser vid totalt bortfall av hjärnfunktionerna. I det cirkuläret konstaterades att all vidare behandling från medicinsk synpunkt är meningslös då hjärnfunktionerna har helt bortfallit. De krav som framförts av humanitär och sjukvårdsadministrativ natur är därför redan tillgodosedda. Anvisningarna i cirkuläret är således av stor betydelse för transplantationskirurgins villkor. I det sammanhanget säger utskottet att det kan finnas anledning för den föreslagna utredningen att i samråd med socialstyrelsen göra en utvärdering av det material som socialstyrelsen har begärt in från sjukhus i landet rörande tillämpningen av nämnda socialstyrelsecirkulär. I den PM som nu föreligger inom socialdepartementet tar man i anslutning till ett förslag till lag om transplantationer också upp frågan om skyldighet för sjukvårdspersonal att underrätta anhöriga, om obduktion är planerad. Därmed är fru Jonängs motion besvarad. Herr Åkerlind har helt anslutit sig till utskottets allmänna syn på denna fråga. Jag understryker att jag är glad över att utskottet kunnat uppträda enigt. Herr Åkerlinds anförande med anledning av hans särskilda yttrande ger mig därför inte anledning till någon kommentar. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna hade ingen kommentar att göra till mitt anförande. Jag tolkar det så att herr Karlsson och jag är ense om att utskottets skrivning skall tolkas så som vi angav vid resonemangen i utskottet, nämligen att utredningen är oförhindrad att gå in på de frågeställningar jag berörde. Jag upprepar att utredningen alltså skall vara oförhindrad att ta upp t. ex dödsbegreppsfrågan, lagstiftning om passiv dödshjälp och respekt för patients viljeförklaring. Jag förutsätter att vi är eniga om detta, trots att detta inte direkt framgår av skrivningen i utskottets betänkande.

Herr talman! Av vilken anledning började herr Karlsson i Huskvarna tala om dödshjälp? Med den ingressen gav han alla utomstående intrycket att de föreliggande motionerna yrkar någonting i det avseendet. Det är inte riktigt grannlaga i en seriös debatt som denna. I slutet av sitt anförande framhöll herr Karlsson också att man i den kommande utredningen skulle vända sig mot en ändring av dödsbegreppet och mot dödshjälp. Jag vill erinra om att det inte alls är det som behandlas. Jag tycker också att ”passiv eutanasi” är ett misslyckat uttryck i sammanhanget. Låt mig kommentera de motioner som här har behandlats — först den om rätten att avstå från livsuppehållande insatser i fall av grav hjärnskada som föranleder medvetslöst tillstånd. Jag är också — om jag får börja så —- till freds med den utredning som utskottet vill föreslå Kungl. Maj:t. Jag tycker det är alldeles utmärkt att vårdproblematiken i livets slutskede blir belyst. Det är tyvärr så med den moderna människan att hon skyggar för döden, har en underlig uppfattning om livsslutet, rädsla för döden. Det gäller personal, det gäller läkare och det gäller anhöriga. Detta gör att patienten antingen blir utsatt för medicinska, tekniska insatser alltför länge eller också blir ensam i slutskedet. Jag tycker att det är utmärkt att dessa frågor blir belysta — det är hög tid. Men utredningen tar inte upp de frågor jag har aktualiserat. Men jag frågar mig om man kan ta upp vårdproblematiken utan att komma in på frågan, huruvida en patient genom tidigare deklarerad viljeyttring skall ha rätt att avstå från livsuppehållande behandling. Jag tror inte man kan det. Jag tror det kommer att finnas fler och fler som företer sådana intyg, och läkaren kan inte undgå att ta hänsyn till den situationen också. Det har framhållits att en patient har rätt att acceptera eller avstå från en föreslagen vårdinsats. Bortsett från dem som i vissa fall hänvisas till psykiatrisk klinik har alla den rätten — utom denna grupp, som jag försöker slå vakt om: de som har denna grova hjärnskada och därmed befinner sig i medvetslöst tillstånd. Man framhåller som argument att detta är allvarligt, eftersom man kan ångra det man deklarerat när man kommer i den realistiska situationen. Det är väl ändå ett tankefel i det resonemanget. Jag tar upp bara gruppen med grav hjärnskada, som är i medvetslöst tillstånd och alltså inkapabel att göra dessa reflexioner. Vi säger att läkaren skall göra de insatser som vetenskap och beprövad erfarenhet bjuder honom. Han har alltså att i ett visst läge, när han så bedömer lämpligt, avbryta insatserna — även om det inte föreligger total hjärnnekros. Han måste befinna sig i en ganska osäker belägenhet. Det vore av värde för läkaren om han från ett tidigare uttalande av patienten visste att han hade dennes stöd. Jag tycker detta är en humanitär tanke, som det inte borde vara svårt att acceptera. Som det nu är blir det gärna så, att läkaren av säkerhetsskäl låter de tekniska insatserna pågå alltför länge. Det finns alltid människor som tycker att doktorn borde göra mer, och därför har han behov av att visa att en vårdinsats görs. Man talar om de många problem som är förknippade med rnitt förslag. Jag är helt medveten om att det finns både juridiska och etiska problem, men just därför begär jag ju också utredning. Jag yrkar inte, som herr Karls son i Huskvarna sade, på ett nytt dödsbegrepp, utan jag yrkar på en utredning så att vi kan få de här frågorna klarlagda. I detta fall gäller det rätten att avstå från livsuppehållande insatser. Det var underligt att herr Karlsson inte anförde remissvaren som ändå är återgivna i handlingarna.

Jag skall emellertid med detta inte yrka bifall till min motion.

Det är alltså inget tal om någon sorts dödshjälp, utan det handlar om vad vi redan har i praxis, nämligen att respektera patientens önskan. Vad hjärtdödsbegreppet beträffar är ingressen i socialutskottets betänkande nr 31 missvisande. Där står beträffande hjärtoch andningsverksamhetens upphörande som dödskriterium: ”Detta betraktelsesätt är allmänt accepterat och omfattas av läkare över hela världen.” Det kan man väl ändå inte påstå! På de allra flesta håll har man helt gått över till hjärnnekrosen som dödskriterium. Jag talar då inte bara om medicinare. Också de internationella medicinsk-juridiska kongresserna har under de tre senaste åren enhälligt slutit upp kring det s.k. hjärndödsbegreppet. I dag är det ju självklart att man inte är död därför att hjärtat står stilla. Döden inträder först när hjärnan definitivt har upphört att fungera. Det finns många människor ibland oss som har upplevt hjärtstillestånd både i minuter och timmar. Jag skall inte uppehålla mig så länge vid detta. Jag vill bara anföra tre väsentliga skäl för att frågan om hjärndödsbegreppet blir utredd. Jag kan därvid nu bortse från transplantationstekniken som naturligtvis skulle vinna på att en utredning kom fram till att hjärndöden är det fundamentala kriteriet. Därigenom skulle självfallet många fler liv kunna räddas. Men jag vill inte påstå att detta är det centrala motivet till att denna fråga utreds. Viktigt är att det skapas logik, klarhet och tankereda. Socialstyrelsen menar att opinionen inte är mogen för en utredning om hjärndödsbegreppet. Nej, det tror jag det! Här har ju socialstyrelsen själv i hög grad bidragit till förvirringen. Som exempel kan nämnas cirkuläret från fjolåret som ger läkaren rätt att avbryta livsuppehållande insatser i fall av total hjärninfarkt. Samtidigt underlåter emellertid socialstyrelsen att dra den logiska konsekvensen av detta, nämligen att säga att patienten är död och att insatserna därför kan avbrytas. Man fasthåller fortfarande vid hjärtdödsbegreppet, och detta är ytterligt förvirrande. Läkaren skall således agera som om vi hade ett annat dödsbegrepp än det vi har. Detta är verkligen inte god logik. Man kan nog instämma med docent David Ingvar i Lund som kallar agerandet ”dödshjälp åt hjärndöda”. Hur förvirrat läget är kan åskådliggöras i det fall, som för en tid sedan gick genom dagsoch veckopressen, där en läkare på en patient med total hjärninfarkt injicerade kalium i hjärtat för att få detta att stanna så att han snabbare kunde få transplantat. Chefen för socialstyrelsens lagbyrå Börje Langton menade att detta bör åtalas, eftersom det är mord i juridisk mening, medan lagmannen i hovrätten Carl Fredrik Hadding är av motsatt mening. Han säger att ett åtal inte skulle stå sig i domstolen, eftersom man med tanke på bl.a. det nämnda cirkuläret har accepterat hjärndödsbegreppet i praktiken. Domaren skulle betrakta åtgärden som ett ingrepp på en död kropp. Här tarvas som sagt klarhet, och jag tror att allt dubbelförfarande bidrar till förvirring. Slutligen vill jag framhålla att hjärndöden accepteras officiellt eller inofficiellt i praktiskt taget hela Europa. Det ökande internationella medicinska utbytet av läkare gör att dessa får arbeta under olika betingelser. Årligen utbyts i de skandinaviska länderna hundratals njurar som har tagits ut under helt olika förutsättningar. Herr talman! Avslår man den här motionen kan jag nog garantera att det inte dröjer så värst länge förrän vi tvingas till en utredning med sikte på en förändring av dödsbegreppet. Förvirringen blir större för varje månad. Mycket gott förhindras under tiden, det är säkert.

Jag yrkar alltså ingen ny utredning utan vill att den utredning som vi nu skall fatta beslut om får sin kompetens vidgad till att ta upp också den här frågan.
Herr talman! Jag kan med anledning av herr Werners anförande fatta mig mycket kort. Han undrade varför jag inledde mitt anförande på ett sådant sätt som jag gjorde. Det sammanhänger, herr Werner, med att vi under den här sommaren har haft en intensiv debatt just i dödshjälpsfrågan och att detta har oroat många människor. Som jag framhöll i mitt huvudanförande har vi i utskottet tagit som en speciell uppgift att försöka dämpa den debatten. Vi tror att det är viktigt att så sker så att det inte blir de övertoner som förekommit på sina håll. Herr Werner talar om förvirring. Jag kan väl medge att sedan jag hört honom kan jag förstå det uttrycket. Men det borde inte råda någon förvirring i det här fallet, eftersom utskottet definitivt har avvisat tanken på dödshjälp. När det gäller frågan om tillsättande av en utredning om nytt dödsbegrepp hänvisar vi till den promemoria i den här frågan som behandlas inom socialstyrelsen. Därför har vi inte ansett det nödvändigt att nu föreslå en ny utredning. Herr Werner får väl, som han antydde, komma tillbaka med motioner ett kommande år, om det nu blir så att utskottets förslag, som jag hoppas, antas.
Herr talman! Jag vill bara framhålla att herr Karlsson i Huskvarna nu ökade oron bland det svenska folket genom sitt anförande. Han gav sken av att den debatt som förs här gäller dödshjälpen, och det är ju inte alls fallet. Att diskutera den debatt som har förts i sommar när man har ett utskottsbetänkande och motioner att hålla sig till är både obefogat och vilseledande.
Herr talman! Jag höll mig, som de ärade kammarledamöterna hörde, till vad utskottet sagt i den här frågan, och det har föranletts av den offentliga debatt som förts och av de motioner som herr Werner har inlämnat.

Herr talman! Jag skall verkligen inte mycket förlänga den här debatten, men jag tror att det är värdefullt och nödvändigt i allt detta tal om dödshjälp att det sägs klart från denna talarstol att den enda regel som gäller för svensk sjukvård är, att den som är intagen på ett sjukhus får hjälp att leva vidare och alltså inte hjälp att dö. Oavsett de goda intentioner som finns bakom förslagen, har denna debatt skrämt upp en del av svenska folket. Därför är det viktigt att säga att det är en undantagslös regel som gäller att på sjukhusen skall människorna få hjälp att leva vidare. Sedan har vi en juridisk aspekt. Professor Agge vid Stockholms högskola har en gång formulerat att man kan icke lagligen samtycka till att bli lemlästad eller dödad. Det innebär också att den som hjälper en annan person att passera gränsen mellan liv och död är i lagens mening en mördare. Den regeln finns alltså nu, och personligen tror jag att det är viktigt att man inte lagstiftar så att man tar udden av den regeln.
Herr talman! Den fråga som kammaren nu diskuterar har ju under senare tid varit föremål för en nog så omfattande offentlig debatt. Utskottet har också ägnat frågan en ingående behandling och analys. Jag finner därför anledning understryka det stora värdet av att vi i dag på riksdagens bord har ett dokument som på ett mycket objektivt och seriöst sätt gett de olika frågeställningarna en grundlig och allsidig belysning. Jag skall i detta inlägg inte närmare gå in på de olika frågeställningar utskottet tagit upp utan endast betona vad utskottet självt framhåller, att i den framtida hälsooch sjukvården måste vi bättre söka utveckla själva vårdarbetet kring patienten och åstadkomma en god kontinuitet i detta arbete. Patientens upplevelser av hälsooch sjukvården är beroende av flera faktorer, där självfallet resursfrågorna, men också de organisatoriska lösningarna och personalutbildningsfrågorna spelar en stor roll. Medmänsklighet och känslomässigt riktigt bemötande måste bli ett viktigt inslag i sjukvårdens utveckling.

Jag vill också framhålla att den allmänna debatten i dag, som jag upplever det, har kommit in i riktigare banor. Härtill har inte minst socialstyrelsens aktiva insatser medverkat, liksom också Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik som genom sitt uttalande gett dessa frågor en värdefull belysning, vilket herr Karlsson i Huskvarna här också starkt underströk. Till detta, herr talman, vill jag göra ett par tillägg. Jag vill understryka att när man i denna debatt ibland talar om politikernas ansvar, så tror jag det är viktigt att precisera att det självfallet är på politikerna och på de politiska instanserna ansvaret ligger att vi har en väl fungerande sjukvård och att människorna kan känna trygghet inför sjukvården. Men det är lika viktigt att slå fast att det är läkarna som inom det möjligas ram skall se till att patienterna får all den vård som kan ges. Rubbar man på den principen, då rubbar man också på det förtroende som vi alla måste känna för sjukvården. Socialutskottets betänkande har i hög grad bidragit till att klarlägga dessa viktiga frågeställningar, och jag har, herr talman, haft ett behov av att understryka detta.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets skrivning och hemställan. Utskottet understryker med skärpa kravet på att patienternas bästa skall stå i centrum för vården i enlighet med läkarinstruktionens bestämmelse. Utskottet menar också att det uttalande som Läkaresällskapets etiska delegation nyligen har publicerat är väl ägnat att tjäna som riktlinje för en bedömning i det konkreta fallet av vilken behandling som skall ges patienten. Herr Karlsson i Huskvarna har ju redan läst in det uttalandet till protokollet. Men det är också min varma förhoppning att det uttalande som utskottet gör i dessa frågor skall bidra till att minska den oro som utan tvivel finns på sina håll för att den döende skulle få för mycket vård eller att han, av ekonomiska skäl, inte skulle få den vård som hans tillstånd kräver. Jag finner det utomordentligt tillfredsställande att utskottet också framhåller de problem av psykologisk natur som hänger samman med livets utslocknande och att man vill tillsätta en allsidigt sammansatt utredning som allsidigt skall ta upp de problem av skiftande natur som är förbundna med sjukvård i livets slutskede. Utskottet vill också att utredningen skall ta upp de mera speciella frågor av humanitär, etisk och juridisk natur som är förknippade med livsuppehållande behandling. Men, säger man, livsuppehållande behandling bör inte begränsas till enbart fall av grav hjärnskada utan avse livsuppehållande insatser över huvud taget vid svår eller obotlig sjukdom. Att utskottet där vill att utredningen skall få ett vidare uppdrag än herr Werner i Malmö har motionerat om kan enligt min mening bara vara till fördel. Av olika skäl har utskottet inte velat förorda att man skulle försöka lagfästa en regel om passiv eutanasi. Inte heller har utskottet ställt sig bakom förslaget att läkare skulle få rätt att respektera en i förväg utfärdad skriftlig viljeförklaring. Anledningen i det senare fallet är att det liv som kan framstå som värdelöst för en ung och frisk människa kan upplevas som meningsfyllt av en svårt sjuk eller handikappad människa. Vidare skulle det kräva garantier mot förhastade beslut och obehöriga påtryckningar. Det skulle också vara utomordentligt svårt att på förhand entydigt ange under vilka förutsättningar man önskar att livsuppehållande åtgärder skall avbrytas. Men det förhållandet att utskottet inte ställer sig bakom dessa två krav från herr Werners sida innebär inte att utredningen skulle vara förhindrad att ta upp dessa frågor om det visade sig angeläget. Detta var vi överens om i utskottet, och utskottet har också klart uttalat att utredningen inte skulle bindas av alltför detaljerade direktiv. När det slutligen gäller herr Werners i Malmö yrkande om att dödsbegreppet skall utredas anser utskottet att det inte är erforderligt att tillsätta en ny utredning. Däremot anser utskottet att det kan finnas skäl för att den föreslagna utredningen granskar tillämpningen av socialstyrelsens cirkulär från förra året om prognos och behandling vid totalt och oåterkalleligt bortfall av hjärnfunktionerna. Det cirkuläret går ju ut på att behandling är meningslös när hjärndöd konstateras. Insatt behandling kan då avbrytas, och man behöver naturligtvis inte sätta in någon ny behandling. Men om utredningen vid granskningen av tillämpningen skulle finna det motiverat att behandla dödsbegreppet, då är det, såvitt jag förstår, inget hinder för det. I sak skall jag avslutningsvis anföra några korta synpunkter på dödsbegreppet. Jag anförde i min inledning att utskottet med skärpa understryker att det är patientens bästa som skall stå i centrum. Jag menar att patientens bästa bör vara avgörande också vid val av dödsbegrepp — inte eventuell omtanke om någon annan, inte hänsyn till transplantationskirurgin, inte ekonomiska hänsyn eller andra bevekelsegrunder. Skall man ändra dödsbegreppet bör det således vara av humanitära skäl, av omtanke om patienten och hans anhöriga. Det står väl ändå klart numera att för patienten själv saknar frågan huruvida hjärndödsbegreppet skall accepteras eller inte betydelse för frågan om avbrytande av medicinsk behandling. Detta måste ju bedömas från fall till fall utifrån kravet att den enskilde skall få den behandling som hans tillstånd kräver. Cirkuläret från socialstyrelsen säger ju också — som jag tidigare sade — att behandling är meningslös då hjärndöd konstateras. Det är också en ytterligt kort tid — vanligen några timmar — som förflyter mellan hjärnfunktionens upphörande och hjärtoch andningsverksamhetens avstannande. För den enskilde själv innebär det alltså ingen fördel att ändra dödsbegreppet. Rent personligt föreställer jag mig dock att det för de anhöriga skulle vara en betydligt mycket svårare påfrestning om den hjärndöde förklarades död — kanske täcktes över och fördes bort — trots att hjärtat fortfarande slog och bröstet kanske hävde sig. Gick vi in för det nya dödsbegreppet skulle det också medföra att vi fick två parallella dödsbegrepp, beroende på var döden inträffar och beroende av om erforderlig apparatur för fastställande av hjärndöd finns till hands. Man skulle t.o.m. riskera att få två hjärndödsbegrepp — ett som fastställs med erforderlig apparatur och ett som man fastställer ett visst antal minuter efter det att hjärtat upphört att slå. Detta skulle medföra juridiska, försäkringsmässiga och andra komplikationer utan att något positivt uppnåddes för patienten eller hans anhöriga. Nu kommer den här frågan att senare aktualiseras — jag är väl inte den som i denna församling ligger närmast till hands att tala om när. Men om jag inte är felunderrättad kommer det redan i vår att föreligga en proposition om lag om transplantationer m.m. Den propositionen har föregåtts av ett mycket omfattande utredningsoch remissarbete där också dödsbegreppet tagits upp. Det här innebär att denna fråga sannolikt kommer att bli föremål för en ny debatt inom en inte alltför lång tid. Herr talman! Jag vill alltså yrka bifall till utskottets skrivning och hemställan.
Herr talman! Jag vill säga till fru Troedsson att avsikten med mina motioner också verkligen är att ta hänsyn till patienten. Jag har inga andra motiv för dem, men det kan kanske verka så av fru Troedssons inlägg. Att utredningen vidgar gränserna för uppdraget är helt naturligt den gång man släpper intresset för den lilla grupp jag ville värna om, nämligen de som har en grav hjärnskada. Släpper man yrkandet om rätten för den gruppen att avstå från livsuppehållande insatser genom en tidigare deklarerad viljeyttring och koncentrerar sig på allmänna vårdinsatser är det självfallet att det finns anledning att vidga kretsen. Det är under sådana betingelser bara bra, tycker jag. Mitt ställningstagande hänförde sig till mitt yrkande, och jag har inte förbisett något i det fallet. Sedan märker man av fru Troedssons resonemang att hon laborerar än med hjärtdöd, än med hjärndöd i nuläget, och det bidrar förvisso inte till någon klarhet. Vi har inte två dödsbegrepp och kan aldrig få det. Det finns ett relevant dödsbegrepp — att döden inträder när hjärnan totalt har upphört att fungera. Fru Troedsson påbörjade utredningar beträffande båda mina motioner, men det kanske inte kan utredas i en handvändning. Det hade nog varit klokt om utskottet följt remissinstanserna och yrkat på en allsidig utredning. De anförda problemen motiverar en sådan.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan. Till att börja med vill jag säga att jag utgår från det föreliggande betänkandet och inte alluderar på motionerna av herr Werner i Malmö när jag använder sådana termer som dödshjälp. Det är svårt att diskutera dödsbegreppet så nyanserat och lättförståeligt att inga missförstånd uppstår. Den diskussion som nyligen fördes i svenska massmedia om aktiv och passiv dödshjälp — eller eutanasi för att använda en gammal medicinsk term — innehöll, som herr Karlsson i Huskvarna redan påpekat, oroande element. Det är självklart att det inom sjukvården inte får förekomma åtgärder som rubbar allmänhetens förtroende för behandlingen. Särskilt viktigt är det att gamla, långtidssjuka och svårt sjuka kan lita obetingat på att rätten att leva gäller utan någon som helst inskränkning för alla, oavsett ålder och sjukdomstillstånd. Det är särskilt viktigt därför att dessa grupper utgörs av många individer. Men inte heller om små grupper av sjuka får debatten föras på ett sådant sätt att ett rubbat förtroende för sjukvården kan bli resultatet. Sådana uttryck som aktiv eller passiv dödshjälp är olyckliga och bör utmönstras ur seriöst språk. Hur försiktigt de än används förskjuter de lätt tanken till områden utanför de gränser som den medicinska etiken har dragit. Det har förekommit sällsynta fall där denna gräns har tangerats och som det funnits skäl att bedöma med mildhet och förståelse. I medicinsk som i så mycken annan verksamhet kan det vara svårt eller omöjligt att alltid handla i överensstämmelse med ett idealiskt teoretiskt mönster. Men det är viktigt att kraven på formella regler avvisas, som utskottet har gjort här. Aktiv eutanasi bör alltjämt vara förbjuden. Och ett lagfästande av en regel om passiv eutanasi skulle utan tvivel leda till att förtroendet för läkarnas behandlig av de sjuka rubbades. Jag delar oreserverat socialutskottets uppfattning på denna punkt. Över huvud taget har utskottet behandlat dessa frågor med all den känsla och takt som ämnets allvar kräver. Det är den sjukes bästa som skall vara vägledande för behandlingen, inte vårdekonomiska eller andra hänsyn. I den nordiska rundabordsdebatten om läkaretiken och ”rätten att dö”, som refererades i Nordisk Medicins aprilnummer 1974, betonade en norsk läkare, professor Peter Hjort, hur viktigt det är att patienterna får behålla hoppet: ”Man säger att så länge det finns liv, finns det hopp. Jag vill säga att så länge det finns hopp, finns det liv. Detta betyder inte att läkaren okritiskt ska ge patienten hopp om att bli botad. Hopp om bättring, hopp om några få goda dagar, hopp om ett gott slut — allt detta är också hopp. Debatten om eutanasi får inte tvinga patienterna till att önska att de vore döda och ge dem dåligt samvete för att de ännu lever.” De verkligt hopplösa kroppsliga sjukdomsfallen är för övrigt sällsynta.

Jag bortser nu från dem som har ett ”totalt och oåterkalleligt bortfall av hjärnfunktionerna”. Just beträffande dessa fall finns det sannolikt en ganska enig allmän opinion — att ett uppskjutande av en ofrånkomlig dödsprocess några timmar eller dagar eller någon vecka skulle vara en meningslös sjukvårdsinsats. I dessa speciella fall finns nog också bland den breda allmänheten en större förståelse för transplantationsingrepp än utskottet tycks förutsätta. Jag undrar om det verkligen skulle stå i överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet att utsträcka förbudet mot ingrepp utan donators samtycke även till dessa situationer. Men allmänheten måste ständigt vara övertygad om att säkerhetskravet inte heller i dessa fall eftersätts under några som helst förhållanden. Ett oeftergivligt villkor för införande av hjärndödsbegreppet måste vara, som socialstyrelsen betonat, ”en absolut förvissning om att det finns möjlighet att fastställa när hjärndöd inträtt”. I det här sammanhanget kanske man bör erinra om att hjärtdödsbegreppet undergått en dramatisk omvärdering samtidigt som hjärndödsbegreppet aktualiserats. Ännu för ett par tre decennier sedan betraktades en person som död när hjärtat hade stannat. De som genom ett tursamt ingripande kunde återkallas till livet skildrades som medicinska sensationer. I dag är det en vardaglig realitet att personer med hjärtstillestånd, t.ex. efter en elektrisk stöt eller annan olyckshändelse eller i samband med sjukdom, återförs till livet och full hälsa, och många fler skulle säkerligen kunna räddas, om allmänheten blev bättre informerad om möjligheterna för vem som helst att kunna ingripa med framgång. I och med att frågan om dödsbegreppet klarlagts och möjligheterna till missförstånd undanröjts, kan man — och det görs i det aktuella betänkandet —-Övergå till att diskutera de verkliga och allvarliga problem som den moderna svenska sjukvården lider av. Det skulle vara fel att påstå att de existerar överallt. På många svenska sjukhusavdelningar ges det en vård, som är maximalt effektiv rent medicinskt sett och samtidigt inbäddad i trygghet och personlig värme. Men i andra fall kan det av olika skäl vara så som socialutskottet formulerat det: att en patient som är svårt sjuk eller döende upplever sjukvårdspersonalens uppträdande och handlande som ett uttryck för bristande förståelse och medkänsla. Professor Bertil Åberg, själv läkare, berättade i en artikel som återgavs i Landstingens Tidskrift nr 3 år 1974 om förhållandena på långvårdskliniken vid ett sjukhus i Stockholms län; samma förhållanden finns också på andra håll. Hans 85-åriga mor dog där nyligen. Han och hans syster tillbringade de sista 19 timmarna av hennes liv hos henne. Men där fanns ingen läkare på nätterna eller över veckosluten. ”Den ensamma sjuksköterskan på fyra avdelningar och sjukvårdsbiträden slet som djur”, säger han, ”och var ganska förtvivlade över att de ju inte kunde hinna med allt och alla.” Och man berättade att många dog utan att någon anhörig var närvarande. Så här kan det gå till enligt professor Åberg — jag citerar ett avsnitt ur hans artikel: ”Den döende ligger där ensam, kanske dåligt lugnad, ofta med spruckna läppar och törstig gom. Vem hinner ge vatten suddvis — det tar tid och kostar landstinget pengar. Vem ger olja på läpparna — personalen om den hinner. Vem kan lugna annat än någon som är där hela tiden och håller händer och stryker pannan? Landstinget har inte längre råd med nattvak hos svårt sjuka och döende. Om sjuksköterskor skall göra jobb som alltid annars tillkommit läkarna bör de kanske, trots landstingets ekonomiska sinne, avlönas därefter! Ty denna personal gjorde läkararbetet och allt annat därtill. Nu har jag frågat läkarkolleger från USA, England, Frankrike, Västtyskland, Sovjetunionen och Holland. I dessa länders sjukhus är självklart att en döende har sällskap och får ständig passning. Finns ingen anhörig finns det alltid sjukhuspersonal för denna tjänst. Det finns alltid en läkare som ser till att ångesten, oron och smärtan behandlas. Det är bara Stockholms läns landsting som inte har råd...” Det är sådana förhållanden som dessa som det gäller att radikalt reformera, och jag hoppas att den utredning som utskottet har tagit initiativ till kommer att få en avgörande betydelse. Den debatt som förts om dödsbegreppet och vad som kallats rätten att dö har berört väsentliga frågor. Men minst lika viktig är rätten för döende människor att dö utan onödig ångest och smärta och med värdighet och bibehållet människovärde.

Herr talman! När jag har följt den här debatten och läst vad som framförs i utskottets betänkande har jag fått den uppfattningen — vilken väl också är riktig — att det här i huvudsak gäller frågan om äldre personers dödskamp. Av den anledningen kan jag inte underlåta att delge kammaren en erfarenhet som jag gjorde för många år sedan vid besök på ett sjukhus här i Stockholm. Det var när Södersjukhuset planerades, och jag hade i uppgift att tillsammans med dåvarande borgarrådet Wictor Karlsson besöka olika sjukvårdsinrättningar för att diskutera utrustningsdetaljer för ett modernt sjukhus, som Södersjukhuset skulle bli. Vi kom då in på ett ställe där det bara var små, små barn som låg allvarligt sjuka — den ena sängen efter den andra, sida vid sida. Av den ansvarige läkaren, professor Elis Berven, fick vi veta att allesammans var svårt cancerangripna småbarn. De var antingen helt nyfödda eller bara några veckor eller några månader gamla. Jag måste säga att jag blev allvarligt tagen av den syn som då visades framför mina ögon. Borgarrådet Wictor Karlsson frågade professor Berven om det fanns någon som helst möjlighet att dessa små barn någonsin kunde bli friska. ”Nej, vi är medvetna om att de aldrig kommer att bli livsdugliga”, svarade professor Berven.

De skulle aldrig Dödsbegreppet, kunna jollra eller prata, långt mindre gå. Jag förstod att det måste vara m.m. stora lidanden förknippade med föräldrarnas besvikelse när de såg sina barn ligga livsodugliga på detta sätt.

Jag har ingen som helst möjlighet att ge några anvisningar om hur man skall göra i ett sådant här fall, men jag hoppas att man inte glömmer bort situationer av den art som jag här beskrivit. Upplevelsen var för mig så skakande att jag inte kunnat underlåta att omnämna den i samband med detta ärendes behandling.
Herr talman! Jag vill gärna säga att jag har följt denna debatt med särskilt stor uppmärksamhet och stort engagemang. Jag skulle kunna berika debatten med exempel från en mig närstående persons sista timmar eller sista dygn. De var sannerligen inte värdiga vare sig honom själv eller hans närstående. Därmed ingen kritik mot sjukvårdspersonalen, läkare och sköterskor. Jag skulle kunna dra fram andra exempel på hur man kan finna döende patienter liggande ute i korridorerna, där anhöriga icke har möjligheter att ostört föra ett samtal med dem. Men, herr talman, det sagda i denna debatt får vara nog. Jag begärde ordet för att rikta en fråga till utskottets talesman, om han är närvarande i kammaren. Man säger i utskottsbetänkandet: ”Utredningen bör få en allsidig sammansättning. BI.

Min fråga är alltså om utskottets talesman vill bekräfta detta.
Herr talman! Som fru Troedsson tidigare sagt rådde det under utskottsdebatten enighet om att utredningen skulle vara helt oförhindrad att ta upp alla de problem som berör det område vi här talar om. Att jag i utskottet fick muntliga bekräftelser på att det skulle vara så utgjorde anledningen till att jag inte avlämnade en reservation. Jag utgår från att det vi i utskottet var överens om skall vara utgångspunkten för utredningen. Jag har tidigare sagt här att det vore värdefullt om herr Karlsson i Huskvarna som utskottsordförande hade velat bekräfta = Nr 109 att det förhåller sig på detta sätt och att därmed herr Werners i Malmö Onsdagen den tilläggsyrkande skulle vara obefogat. Men eftersom någon sådan bekräftelse 30 oktober 1974 inte givits på denna min och fru Troedssons uttolkning av utskottets mening anser jag mig oförhindrad att rösta för herr Werners tilläggsyrkande, som <Dödsbegreppet, helt överensstämmer med vad jag talat för.

Herr talman! Jag vill bara, i utskottsordförandens frånvaro och utan någon annan kapacitet än min egen, säga att jag bekräftar det intryck av utskottsöverläggningarna som herr Åkerlind gav på den aktuella punkten. Utskottet påpekar alltså att någon ny utredning av dödsbegreppet finns det inte anledning att nu påyrka, i synnerhet som frågan om en ny transplantationslag väntas bli aktuell under våren. Däremot framgår det av utskottsbetänkandet att utskottet inte uttalar att utredningen skall vara förhindrad att komma in på dödsbegreppet. Tvärtom säger utskottet att man bör närmare granska tillämpningen av det cirkulär i frågan som socialstyrelsen har sänt ut, och som flera talare här varit inne på. Det är självfallet att om utredningen då kommer fram till att det bör göras några förändringar beträffande dödsbegreppet, så kan utredningen föreslå det. Om jag får ge herr Åkerlind ett ord på vägen vill jag därför säga: Håll fast vid utskottets hemställan, som herr Åkerlind står bakom!

Herr talman! Vi är fyra motionärer som i anslutning till detta ärende har begärt en översyn av de bestämmelser som gäller för hanteringen av hälsofarliga ämnen, främst inom måleribranschen. Socialutskottet har gjort en omfattande redovisning av vilka åtgärder som vidtagits och vilka regler som gäller i dag samt vilka lagar som nu finns Nu gäller det självklart att få dessa lagar att tillämpas i praktiken. Det finns flera exempel på att så inte alltid har skett hittills. Inte minst det som sades om giftiga färger på Målareförbundets kongress i somras gav belägg för det påståendet. Många målare vittnade om detta. Jag vill därför understryka utskottets positiva uttalande att översynen bör göras så snabbt som möjligt. Risken vid hanteringen av farliga färger är inte endast en fråga för yrkesmålarna, som väl känner till den s.k. YSAM-märkningen. Jag tror att den stora allmänheten inte känner till den märkningen, som i dag skall vara graderad från 0 till 3 på varje förpackning och som markerar riskmomentet vid användningen av respektive färg. Självfallet är vi glada över att vår motion har fått en så positiv behandling och för att frågan har utvecklats så informativt av utskottet. Vi kommer att följa den fortsatta behandlingen och motser med stora förväntningar de förslag som kan komma att framläggas av arbetsmiljöutredningen. Vi förutsätter att nya, strängare anvisningar snarast kommer till stånd. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottet.

Herr talman! Nu är det så dags igen, det är ju inte första gången vi diskuterar boxning i riksdagen. Det borde ha varit slut för länge sedan, det borde ha tagit slut 1969 då vi förbjöd proffsboxningen. Proffsoch amatörboxning är i princip samma andas barn. Det finns t.o.m. experter som påstår att amatörboxningen är väl så farlig som proffsboxningen. Jag skall återkomma till det. Jag skall sannerligen inte slösa något beröm på kulturutskottet. Den enda komplimang jag kan ge är den att det lyckats synkronisera den här debatten med galaföreställningen — vi skall kanske säga den galna föreställningen — i Zaire i natt. Inom parentes sagt, herr talman, är det ett beklämmande tecken på kulturell dekadans att pressen nu är fylld, sida upp och sida ner, av det här spektaklet. 1969 förbjöd vi proffsboxning i Sverige, och då fick amatörboxningen vad man kan kalla en villkorlig frigivning. Det var 16 villkor som ställdes upp, utformade av en nordisk medicinsk expertkommitté. Det sägs uttryckligen i propositionen av justitieminister Kling att dessa 16 punkter måste ses som en helhet och att en förutsättning för att amatörboxningen skall få fortsätta är att samtliga 16 punkter iakttas. Nu utgår kulturutskottet från att så är fallet. Detta bestrider jag på det bestämdaste. Jag tror att jag kan föra i bevis att anvisningar och regler icke har följts. Jag vill fråga utskottets talesman om ringgolvet är annorlunda än det var tidigare, om handskarna är annorlunda, om boxningshjälmen är annorlunda, den boxningshjälm som all medicinsk expertis har dömt ut som fullständigt oduglig och som av boxarna själva och deras ledare anses vara farlig. Har man iakttagit regeln att ingen får boxas före 17 års ålder? Den står i de villkor som antogs av riksdagen 1969. mot bestämmelserna och rent ut sagt är cyniskt. Jag har i det längsta velat tro att boxningsledare har drivits av en riktig ambition, och det har kanske en och annan fortfarande. Men har de läst de medicinska utredningarna är det ren cynism om de låter unga pojkar på 12-13 år gå upp och boxas och få sina hjärnor sönderslagna. För detta är ju förhållandet i amatörboxningen. Har regeln om att man inte får boxas mer än en match i veckan iakttagits? Denna regel ansågs också vara mycket viktig. Jag har ställt frågan till Boxningsförbundet om en boxare som heter Palm beträffande hans matchlista. Det visar sig att han hade boxats den 23, 24, 27 och 28 januari. Det blir litet mer än en match i veckan. Den främste boxaren vi har för närvarande, Lundby, boxades den 19 och 22 oktober och skall enligt uppgift i pressen boxas den 28 och 30 oktober samt den 3 november. Det var också litet mer än en match i veckan. Man har alltså inte följt dessa regler. Det sades i den proposition som riksdagen antog att frågan om förbud mot amatörboxning skulle upptas till förnyad prövning om inte reglerna iakttogs. Justitieminister Kling skrev på flera ställen i propositionen att amatörboxningen icke skulle förbjudas för närvarande, men det låg liksom i luften att om reglerna inte iakttogs eller om det kunde antagas att de inte var tillräckligt rigorösa, skulle man återkomma. Nu har utskottet remitterat ärendet till de medicinska fakulteterna vid olika universitet med förfrågan om ändringar kunnat iakttas i skadefrekvensen sedan 1969. Remissen bygger på rent felaktiga förutsättningar, då det ju inte skett någon förändring inom boxningen efter 1969. De flesta remissinstanser säger att det är en fråga som man inte kan svara på. En del hänvisar till de remissvar som de tidigare har avgivit och som var mycket negativa. Jag kan utan överdrift påstå att all vetenskaplig medicinsk expertis har dömt ut både proffsoch amatörboxningen. Det är intressant att konstatera att utskottet synes ha lagt den största vikten vid det remissvar som har avgivits av den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Den remissinstansen anser att det bör skrivas in i reglerna att slag mot huvudet är förbjudna. Jag vill fråga utskottets talesman om utskottet skulle ha tillstyrkt ett sådant förslag. En annan remissinstans, den medicinska fakulteten vid Umeå universitet, anser att boxningen bör tillämpa samma skyddsbestämmelser som fäktningssporten, dvs. införa något slag av galler för ansiktet. Det vore nog i och för sig bra, men det skulle kanske inte gå att boxas alls då. Vi förbjöd alltså proffsboxningen och lät amatörboxningen fortsätta tills vidare. Men det finns numera medicinsk expertis som säger att amatörboxning är väl så farlig som proffsboxning.

Ett faktum är att amatörboxare boxas mer frekvent än proffsboxare och därigenom får många fler slag mot huvudet. Även om slagen är ganska lätta är det för varje gång några hjärnceller som går förlorade. Av de slag boxaren får mot huvudet vid nästa match går ytterligare några hjärnceller förlorade. Nu har naturligtvis boxare liksom alla andra människor olika innehav av hjärnceller, men så småningom har boxarens hjärnceller minskat så mycket att sjukdomssymtomen börjar uppträda. Det finns många f. d. amatörboxare här i landet som genom sin sport har blivit handikappade för all framtid. En sak, herr talman, måste irritera varje juridiskt intresserad person, och det är att lagreglerna inte stämmer med det första kriteriet på en god lagstiftning, nämligen att samma handling skall bedömas lika i rättsordningen. Om Ingemar Johansson, som f. d. proffsboxare, i en boxningsring skulle slå en rak höger mot en annan person, då kunde han bli dömd till fängelse eller böter enligt den nuvarande lagstiftningen. Men om en amatörboxare i en boxningsring några meter därifrån utför exakt samma handling, så får han t.o.m. betalt av statsmedel för det, och det är en mycket egendomlig för att inte säga befängd lagstiftning. Som jag nyss sade har den medicinska expertisen sällsynt enhälligt dömt ut boxningen. Men även andra remissinstanser, rikspolisstyrelsen, riksåklagaren och socialstyrelsen, har tidigare velat förbjuda boxningssporten, också amatörboxningen. Rikspolisstyrelsen gör det med motiveringen att i ett samhälle som bekämpar våld och våldstendenser skall man naturligtvis inte uppmuntra uppvisningar i naket våld som ju boxningen är. Som jag ser det är det en ganska självklar sak. Socialstyrelsen har lagt särskild tyngd vid den förråande inverkan som boxningen har på publiken. Man vet att publiken i huvudsak vill se boxare slås knockout och blodet flyta. Det sägert.o.m. erfarna och hederliga boxningsledare. Boxningsförbundets rikstränare, Sten Berglund, som var på besök här för några dagar sedan — för övrigt en angenäm bekantskap — höll med om att en stor del av publiken tyvärr kommer för att se boxare slås knockout. Nu har jag ju, herr talman, ofta — och det har pågått rätt länge — av boxningsledare och andra blivit beskylld för att det enda jag skulle intressera mig för i riksdagen skulle vara boxning. Därför vill jag gärna påpeka att jag tror att jag under min tid i riksdagen har väckt ett hundratal motioner —- jag har inte räknat dem — i många frågor, stora såväl som små. Vem avgör vilken fråga som är stor och vilken fråga som är liten? Professor Hans Larsson i Lund påstod på sin tid att i varje liten fråga ligger en stor fråga. Det är nog alldeles sant. I den lilla frågan om boxningen ligger alltså den stora frågan om samhällets attityd till våld och våldsmentalitet, där jag instämmer med rikspolisstyrelsen, som säger att det inte kan vara riktigt, om man vill bekämpa våldet, att tillåta uppvisningar i naket våld — boxning är ju naket våld — där en person slår en annan i ansiktet, så att han skall falla omkull. Jag har faktiskt hållit på att driva denna fråga rätt länge och fått ett massivt stöd av de remissinstanser som i olika omgångar har yttrat sig — rikspolisstyrelsen, riksåklagaren, socialstyrelsen, all medicinsk exepertis, de medicinska fakulteterna, Svenska läkaresällskapet, Svenska sällskapet för psykisk hälsovård, de två länsstyrelser som hördes — det var länsstyrelserna i Göteborg och Malmö — polischefen i Stockholm och hovrätten i Malmö. Samtliga ville förbjuda både amatörboxning och proffsboxning. Det kan ju inte vara en helt befängd idé som jag har kommit på, om den får ett så massivt stöd av alla dessa remissinstanser som yttrat sig under ämbetsmannaansvar! Jag frågar slutligen varför kulturutskottet stretar emot denna kompakta expertis från olika områden som har uttalat sig. Det kan ju inte gärna vara för att värna några kulturella värden och inte heller för att värna några idrottsliga värden, eftersom boxningen strider mot allt det som vi vill att idrotten skall främja och syfta till, nämligen att bygga upp både kropp och själ, kan man gott säga. Boxningen gör precis motsatsen! Jag vill alltså här, herr talman, yrka bifall till motionen 1974:40.

Herr talman! Det torde vara svårt att tillföra debatten något nytt i frågan om amatörboxningens vara eller inte vara. Det enda nya jämfört med tidigare år av det som herr Sjöholm var inne på tror jag är att denna debatt förs samma dag som VM-matchen mellan Muhammad Ali och George Foreman har utkämpats, där Muhammad Ali stod som segrare. Som kommentar kanske jag också kan säga att den segern väl berodde på en iskall hjärnas fulla funktion — det kanske också har sin betydelse i sammanhanget. Nej, jag tycker herr Sjöholm har gripits av argumentnöd i den här frågan. Till sin motion har han fogat en rad uttalanden — 28 stycken närmare bestämt — vilka väl alla skulle stödja hans krav på förbud mot boxning. Analyserar man dessa uttalanden närmare finner man emellertid att tre eller möjligen fyra av dem är daterade efter 1969, då vi fick en ny lagstiftning angående huvudskydd m.m. vid utövande av boxning. Jag tycker det är ett slag under bältet av herr Sjöholm, när han år efter år upprepar dessa uttalanden, som är gjorda mot en helt annan bakgrund och under helt andra omständigheter än de som nu är rådande. Men, herr talman, det är inte bara styrkan, eller kanske jag skulle säga svagheten, i herr Sjöholms argumentering som har lett fram till att kulturutskottet har hemställt om avslag på motionen; det är nog snarare den inställningen, att det skall till mycket starka skäl för att ett förbud skall vara motiverat, och några sådana motiv har icke herr Sjöholm tagit fram. Frågan, huruvida vi skall ha ett förbud eller inte, tycker jag har fått en bra belysning i följande meningar, som jag skall be att få citera: ”Det torde böra anses tillhöra de mänskliga rättigheterna för envar individ att ägna sig åt idrottsutövning och att tävlingsmässigt därvid mäta sina krafter och sin förmåga med andra utövare av samma disciplin. Alltför djupgående inskränkningar i denna rättighet är otvivelaktigt ett allvarligt ingrepp i den personliga friheten och kränker givetvis också de grundläggande principer på vilka idrottsrörelsen är uppbyggd. Idrottsrörelsen bör i största möjliga utsträckning få stifta sina egna lagar och självständigt få ordna sina egna förhållanden.” Jag förmodar, herr talman, att det jag nu har citerat också stämmer överens med herr Sjöholms egen uppfattning. Det är nämligen så, att det är direkt citerat ur hans motion nr 34 som lämnades 1973.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

Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 16 handlar alltså om boxning, och detta ärende har — som herr Sjöholm alldeles riktigt anmärkte — blivit en följetong här i riksdagen. Men det är en följetong som faktiskt har mycket gamla anor. Redan 1924 började frågan om förbud mot boxning dyka upp, och tittar man i gamla gulnade protokoll — som för övrigt är en ganska roande läsning — ser man att argumenten hos dem som var motståndare till boxning var desamma 1924 som de är i dag. Man kan således läsa att sporten var aggressiv, den uppmuntrade till våld, den verkade förråande på dem som boxades och på publiken, och — kanske särskilt då det gällde professionell boxning — den kunde sägas leva efter det gamla talesättet: den enes död, den andres bröd. Boxningssportens motståndare var då, liksont nu exempelvis herr Sjöholm, ytterligt uppbragta på denna idrottsgren. Men då liksom nu fanns det många med en diametralt annan uppfattning om den här saken. Även bland läkarna finns det många som anser att sporten har en i många avseenden fostrande betydelse. Det är ett mycket gott kamratskap i boxningsklubbarna, man tar hand om pojkarna där. De får en god fysisk kondition och de övar upp reaktionsförmågan. Boxningssporten är också mycket disciplinstärkande, eftersom den nog är den sport som kräver mest självdisciplin. Det fanns naturligtvis redan 1924 riksdagsmän som ifrågasatte, om det verkligen inte fanns viktigare saker att syssla med för Sveriges folkvalda här i riksdagen än att förbjuda boxningstävlingar, och det kan man kanske förstå. Frågan om förbud mot boxning har emellertid kommit upp vid en mängd tillfällen: 1946, 1952, 1957 och 1958. 1955 tillsattes en utredning. 1959 var det en väldig debatt, och från den kan man läsa hur bl.a. herr talmannen drog en lans för boxningen. Alltsedan 1960 har riksdagen i stort sett varje år fått ta del av denna följetong. Jag vet att — och det har många sagt före mig — det finns åtskilliga ledamöter av den här kammaren som i sin ungdom någon gång har deltagit i amatörboxningstävlingar, men ingen vill väl fördenskull kalla dem för busar eller banditer. 1969 förbjöds, som förut nämnts, den professionella boxningen, och det kom till stränga regler för utövande av amatörboxning. Det är — såsom herr Norrby var inne på — fr.o.m. detta år som den tillgängliga statistiken över eventuella skador är intressant. Kulturutskottet skickade ju ut herr Sjöholms motion på remiss till en mängd fakulteter, och man kan inte — hur man än vänder och vrider på detta — av remissvaren få fram att det har förekommit några skador av vikt. I så fall skulle remissinstanserna ha rapporterat detta. Jag tror därför att herr Sjöholms uppgifter till vissa delar är irrelevanta och i många avseenden att han faktiskt boxar in öppna dörrar. Boxningen är inte så farlig som många andra idrottsgrenar om man följer reglerna, och det gör man. Men det finns naturligtvis undantagsfall liksom i allt annat. Sverige har väl de mest rigorösa säkerhetsbestämmelserna av alla de 120 länder som är anslutna till det internationella boxningsförbundet, och det är ju bra. I t.ex. England som har över 200 000 amatörboxare — boxningen är en mycket spridd idrottsgren där — har man gjort upp ett slags graderingstavla över farliga idrotter. Som nr 1 kommer bobsleigh, som nr 2 landhockey, som nr 3 ishockey och som nr 4 kommer vattenpolo. Som nr 6 kommer ridning, som nr 7 kricket, som nr 8 rugby och först på nionde plats placeras boxningen. Sedan kommer tennis, golf osv., men det är kanske av mindre intresse. Men man har inte tagit med någonting om motorsport, vilket man väl bör göra om man skall tala om farliga sporter. När det gäller idrottsskador här i Sverige under de senaste tre åren kan vi fråga försäkringsbolagen. BI. a. Folksam har upprättat ett register efter en undersökning som omfattar åren 1970, 1971 och 1972. Av den framgår följande: Boxning: Inga skador har inrapporterats. Nu kanske man inte skall göra alltför hårda jämförelser här, eftersom det råder litet olika förhållanden, men man ser ungefär vartåt det lutar. Under biltävlingar, som också är en mycket farlig sport, skadades 66 förare, 13 funktionärer och 34 åskådare under perioden 1945-1971. Av dessa dödades en-hel del — särskilt olyckan i Karlskoga kanske ni kommer ihåg. Till allt detta kommer de många skador som vår älskade folksport fotbollen fört med sig i form av blessyrer och skavanker på benen. Boxningen är alltså trots enstaka olycksfall — jag vill gärna erkänna att sådana förekommer — en relativt ofarlig sport, herr Sjöholm. Skall man sedan till slut se litet etiskt på frågan finns det faktiskt många idrottsgrenar som är minst lika ”belastade”, om man nu får använda det uttrycket — värjfäktning, sabelfäktning, rugby för att bara ta tre exempel. Jag skall sedan parentetiskt säga att det farligaste för folkhälsan i dagens Sverige — om det nu är en idrottsgren — faktiskt är bingo. Den medför varje år ett antal dödsfall i hjärtinfarkter. Men man skall kanske inte förbjuda bingo fördenskull. Jag tycker att det är farligt att dra moraliska gränser när det gäller att bedöma idrottsgrenar. Att vara moralist är inte så särskilt lätt — det kanske herr Sjöholm förstår. Moral är delvis ett diffust begrepp, och det kan tas litet hur som helst beroende på vem det gäller. Jag vet också att herr Sjöholm själv här i riksdagen för inte så länge sedan har fått erfara moralbegreppets verkningar. Boxningssporten i dag i Sverige är icke av den naturen att den behöver förbjudas. Den har så många fördelar att jag tror att det vore skada att förbjuda amatörboxningen. Men man skall naturligtvis tillse att reglerna följs. Förbjuder man en idrottsgren som boxning river man upp fältet för en mängd andra grenar som kanske i så fall också skulle sättas under lupp och lampa. Jag hoppas att riksdagen under några år framöver slipper de här ”boxningsmatcherna”. Jag tror att det vore bra för idrotten som sådan, att det vore bra för riksdagen och att det kanske vore bra för herr Sjöholm själv. Med detta, herr talman, vill jag liksom herr Norrby yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vet inte om jag kan berika den här debatten med några nya synpunkter men som f. d. aktiv boxare har jag ett naturligt intresse för den här frågan.

Om skador uppkommer under utövningen av andra idrottsformer är detta att betrakta som olyckshändelser och aldrig så som vid boxning avsikten med utövningen. Jämförelser med fotboll, backhoppning och ishockey är därför i detta sammanhang helt ovidkommande.” Herr talman! Jag har själv gått över hundra boxningsmatcher, men ingen enda gång har jag gått in i ringen med föresatsen att skada min motståndare. Tvärtom — jag tror att det i få idrotter råder ett så gott kamratskap motståndare emellan som inom boxningssporten. Jämförelser med andra idrottsgrenar är heller inte ovidkommande. Orsakas idrottsutövaren skador, medvetet eller omedvetet, är inte detta en ovidkommande sak. Jag tycker därför att fakulteten har lagt mera en moralisk än en medicinsk uppfattning i det här avsnittet. I övrigt instämmer jag helt i Sveriges riksidrottsförbunds utlåtande och yrkar bifall till kulturkutskottets hemställan i betänkande nr 16.

Herr talman! Jag ställde ett antal frågor, herr Norrby. Jag frågade mycket utförligt: Vad är det som skiljer boxningen nu från den som utövades 1969? Jag exemplifierade med flera punkter av de 16 vi antog 1969 och frågade om man rättar sig efter dem. Men jag har inte fått något svar. Inte heller har man svarat på frågan om utskottet skulle vara mera berett att bifalla ett förbud för slag mot huvudet, som är det farligaste. Hur kan det komma sig att Boxningsförbundets egen läkare herr Ahlberg i år har uttalat att boxning är så farlig att när man tar ett EEG på boxare efter juniormästerskap förekommer sjukliga förändringar hos varje boxare? Jag menar att det är cyniskt av herrarna att nonchalera detta. Har hela den medicinska expertisen fel? Ni talar som om det var alldeles felaktigt att även lätta slag mot huvudet är farliga och så småningom medför bestående skador. Är det fel? Ljuger hela den medicinska expertisen? Herr Norrby säger, att sedan 1969 har man huvudskydd. Men huvudskydden fanns långt före 1969, herr Norrby. Även boxarna är farligare nu. Henning Sjöström, en gång ordförande i Boxningsförbundet, säger att huvudskydden är farliga eftersom de sänker boxarnas garderingsintresse. Boxarna litar på att skydden skall göra nytta, men de gör inte ett skvatt nytta. I en av de 16 punkterna begärdes att man skulle få nya huvudskydd. Har vi fått det, herrar Norrby och Nisser? Jag vet inte om ni var med och förbjöd proffsboxningen. Men nu skriver världens förnämsta läkartidning att amatörboxningen är farlig eftersom amatörboxarna får fler slag, även om slagen är lättare. Skall vi underkänna det också? Herr Norrby talade om den personliga friheten. Ja, om den personliga friheten skall manifesteras så att man får slå en annan människa medvetslös i en boxningsring, då håller jag inte mycket på den. Jag tycker man kan manifestera den på annat sätt. Herr Norrby trodde väl att det var en godbit att citera ur min motion från i fjol, där jag tycker det strider mot de mänskliga rättigheterna att stänga av t.ex. en fotbollsspelare ett år för att han går över från en klubb till en annan om han inte gillar den klubb han tillhör. Men den motionen handlar om idrotten och jag har aldrig hänfört boxning till idrott eftersom den strider mot allt vad idrott vill främja. Så det var helt missriktat, herr Norrby. Jag upprepar frågorna till utskottets talesman: Har man följt de 16 reglerna? Går ingen boxare mer än en match i veckan, har man inte boxare under 17 år? Vi för debatten mer framåt om vi kan svara på sådana konkreta frågor. Det är detta som är avgörande nu. Justitieminister Kling och regeringen sade att om man inte följde reglerna skulle denna fråga tas upp igen. Man har icke följt dessa regler. Jag har på min bänk också bevis för att en boxare i Lilla Edet boxades två matcher samma kväll. Om sådant faller under mina ögon, som inte följer detta, måste det förekomma mycket mycket mer. Av en händelse ser jag sådant och då måste det förekomma i mycket större utsträckning. Jag påstår alltså — det ankommer på herr Norrby att vederlägga det — att man icke har följt dessa 16 punkter. Sedan vill jag vända mig till herr Nisser med en gammal fråga. Ja, den är faktiskt så gammal att jag har citerat både Hjalmar Branting och Värner Rydén. Första gången det begärdes idrottsanslag i riksdagen var samma år som Boxningsförbundet bildades och då sade Hjalmar Branting att hade det varit fråga om ett anslag till idrotten skulle han varit med på det men eftersom nu också idrottens urartning kommit med i bilden var han motståndare till att det gavs pengar. Värner Rydén hade samma mening. Kloka män i många avseenden, även i denna lilla fråga. Herr Nisser påstår att de medicinska fakulteterna, som fått denna fråga på remiss, inte iakttagit några skador hos boxare. Flera av dem har sagt att de inte kan uttala sig om detta. Det förhåller sig dessutom så, herr Nisser, att dessa skador kommer så småningom. Som jag sade i mitt inledningsanförande: i det ena slaget förlorar boxaren några hjärnceller, i nästa förlorar han ytterligare några. Det kommer så småningom. Det finns en ventenskaplig amerikansk utredning som visar att boxare som avlidit i 45—-50 årsåldern, alltså en för tidig död, har avlidit av de skador de fått i boxningsringen. Så långt efter kan det komma. Det är därför man inte kunnat iaktta några skador. Dessutom går inte boxarna till läkare för att de har huvudvärk dagen efter en match. Men så småningom uppträder dessa skador om vederbörande fortsätter att boxas. Detta är det typiska för boxningsskadorna. Jag trodde vi skulle slippa ett så enfaldigt argument som att det förekommer skador i fotboll, handboll och motorsport. Herr Nisser säger att vi diskuterat detta länge. Kunde vi inte då passerat detta stadium? En skada i fotboll, herr Nisser, är antingen en olyckshändelse eller regelbrott. Sparkar en spelare en annan är det antingen ett regelbrott som skall beivras eller en olyckshändelse. Motorsport går inte ut på, om herr Nisser tror det, att man skall köra in bland publiken och försöka döda människor. Det är en beklaglig olyckshändelse. Men boxning går ju ut på att man skall slå den andra så hårt och så ofta som möjligt och helst i huvudet för att vinna matchen. Detta ingår i reglerna. Det cyniska att man kalkylerar med att en skall bli ur stånd att resa sig, man räknar till tio över en person som ligger medvetslös på golvet, ingår i reglerna. Har herr Nisser varit med om att man räknat till tio över en fotbollsspelare som blir omkullsprungen? Herr Nissers kunskaper i idrott verkar tämligen diffusa för att icke säga obefintliga. Men låt oss hålla isär det som sker av olyckshändelse eller genom regelbrott och det som sker inom regelrätt utövad boxning. Jag trodde som sagt att vi kommit över detta stadium. Drar man in bingo i detta sammanhang har man verkligen brist på argument. Man får i detta land vara rätt vårdslös med sin egen hälsa. Man kan begå självmord utan att bli straffad för den händelse man skulle misslyckas, till skillnad från andra länder där det faktiskt är straffbart. Man får vara vårdslös med sin egen hälsa men vi tillåter inte att man skadar en annan person. Det är vad som förekommer i boxning. Den som utövar bergbestigning och sådant som man kallar farligt får stå sitt eget kast. Han skadar bara sig själv. Man får alltså inte skada någon annan. Det är ju det man gör i boxning. Jag skulle gärna vilja höra hur herrarna förklarar att Per Ahlberg, som är boxningsförbundets egen läkare, säger att boxning är farlig. Han har sett många boxare som blivit skadade och tagit licensen ifrån dem. Han säger att EEG förändrades hos alla som deltog i en tävling. Kan ni inte konkretisera det hela? Hur bortförklarar ni dessa uttalanden? Gösta Karlsson, som var Ingemar Johanssons livmedikus, har ju också sagt att när det blir fullt klarlagt att knockout medför en hjärnskakning så borde boxningen packa ihop och tacka för sig. Han säger naturligtvis det som ansvarig läkare. Jag råkar också veta att Per Ahlberg inte gärna uttalar sig numera. Han har nu kommit till insikt om att det inte är förenligt med hans ansvar som läkare att försvara boxningen. Slutligen vill jag säga till herr Bergman i Nyköping att jag aldrig sagt att boxaren går in för att skada motståndaren. Men jag säger — och det håller jag fast vid — att man inte kan boxas utan att göra det. Boxaren slår ett slag mot huvudet på sin motståndare. Dessa slag är farliga och åstadkommer hjärnskador. Dessa skador blir så småningom allt allvarligare om man får för många slag. Jag vill dock inte säga att boxaren medvetet går in för att skada motståndaren, det vill jag upprepa. Jag kan det här gebitet. Men boxning kan inte utövas utan att man blir mer eller mindre allvarligt skadad. Jag kan nämna många exempel på amatörboxare som blivit psykiskt skadade för livet.

Herr talman! Jag skall gärna erkänna att jag inte tog upp alla de frågor som herr Sjöholm ställde till mig. Jag var medvetet kortfattad i mitt inlägg. Jag tror inte att jag har någon möjlighet att påverka varken herr Sjöholm eller kammaren i deras ställningstaganden. Låt mig bara, för att även denna gång göra mitt inlägg kort, hänvisa till kulturutskottets betänkande nr 28 år 1973. Där har dessa frågor tagits upp och bemötts av Svenska boxningsförbundet. Det finns nämligen en bilaga till kulturutskottets betänkande nr 28. Där konstateras det att dessa regler har iakttagits, t.ex. när det gäller åldern. Möjligheter har dock funnits för någon boxare att boxas flera gånger än reglerna föreskriver. Då hänvisas det emellertid särskilt till att det gällt rutinerade boxare. Avgörande för kulturutskottets bedömning av denna fråga har varit — det står även i utskottets betänkande — möjligen inträffade skadefall sedan år 1969. Vi får väl ändå tro att reglerna efterföljs. Vi vill också göra detta konstaterande eftersom de medicinska fakulteterna, som framhållits tidigare i debatten, icke har kunnat påvisa ett enda olycksfall. Detta har varit vägledande för utskottets bedömning, och vi har kommit fram till att det icke föreligger sådana skäl för ett förbud mot amatörboxningen som herr Sjöholm åberopar. Jag skulle vilja ställa den frågan till herr Sjöholm hur farlig en idrott egentligen skall vara i skadehänseende för att förbjudas.
Herr talman! Jag vet inte hur länge man skall försöka få herr Sjöholm att förstå — det tycks vara alldeles omöjligt — att boxning icke är en sport där man går in för att krossa sin motståndare, slå sönder käkar, buckla till skallar, krossa näsor eller vad man vill påstå. Boxning är faktiskt en sport för självförsvar. Det går mycket bra att boxas utan att skada någon om man följer reglerna. Men jag sade förut också att visst förekommer det i undantagsfall olyckor inom boxningen liksom inom alla andra idrottsgrenar. Men den inställning som herr Sjöholm har, nämligen att en boxare går in i ringen för att slå ihjäl sin motståndare, är felaktig. Det är icke boxning. Sedan ondgjorde sig herr Sjöholm mycket över att jag behagade göra Nr 110 en jämförelse med vissa andra idrottsgrenar. Jag sade att vi inte skall hårdra Onsdagen den men jag har svårt att förstå att det uttalandet skulle vara särskilt enfaldigt. 30toktober 1074; Det finns dock även inom andra idrottsgrenar saker som man kan diskutera — exempelvis inom brottning, där brottarna kanske gör kast som kan vara — Förbud mot verkligt farliga. Skall vi därför förbjuda brottning? Hur är det på ishockey — boxning matcher där spelarna ibland tacklar varandra så att det uppstår verkliga skador? Visst är det regelbrott, och ibland kanske det också sker med avsikt. Sedan vill jag beröra svaren från fakulteterna. Om det hade funnits fall av skador hade detta rapporterats av vederbörande fakultet. Det kan hända att en och annan boxare blir skadad för hela livet — vi kan inte förneka att det är med sanningen överensstämmande.

Herr talman! Jag bestrider inte att boxning kan förorsaka skador, men i vilken idrottsgren kan man garantera att inte utövarna råkar ut för skador — och skador som inte alltid orsakats omedvetet? Idrottsrörelsen är i alla fall vår kanske största folkrörelse och så länge Riksidrottsförbundet karaktäriserar boxning som idrott bör den också behandlas såsom likvärdig med andra idrottsgrenar. Boxare är inte särskilt blodtörstiga, herr Sjöholm. Däremot vill jag gärna hålla med om att man bör vara mer orolig för den publik som besöker boxningsgalorna.

Herr talman! Det viktigaste i den här debatten hade varit att få klart besked beträffande de frågor jag ställde till herr Norrby, om man har följt de 16 regler som ställdes upp år 1969. Jag kunde visa att det ibland har förekommit att ungdomar under 17 år har boxats fyra gånger i veckan — i s.k. knatteboxningar. Jag har bilder från bl.a. Idrottsbladet som visar att 12-, 13 och 14-åringar är uppe och boxas. Boxningsförbundet har startat en knatteverksamhet — direkt i strid mot de bestämmelser som riksdagen antog år 1969. Det är ett faktum. Ni berör inte alls det förhållandet att Boxningsförbundets egen läkare - som ju inte kan beskyllas för att ha antipatier mot boxning — har slutat uttala sig om boxningens risker, eftersom hans läkaransvar inte tål det. Han har sagt år 1974 att boxning är farligt och att EEG visar sjukliga tendenser hos alla boxare. Jag litar på den medicinska expertisen — alla våra medicinska fakulteter, Sveriges läkarförbund och andra — men det gör inte herrarna. Ni tillmäter tydligen inte dessa uttalanden ett skvatt betydelse. Ni tror att ni bedömer de medicinska riskerna bättre än den medicinska expertisen. Det är rätt skrämmande. Om ni reagerar på samma sätt vid andra frågors avgörande är det litet kusligt, tycker jag. Som svar på frågan varför remissinstanserna inte uttalar sig vill jag säga att dessa symtom kommer smygande. De kommer efter hand, och ju fler matcher en boxare varit med om desto starkare blir symtomen. De kommer efter hand som hjärncellerna blir förstörda, och hjärnceller kan inte återuppbyggas igen. Jag kan bemöta alla tre herrarna på en gång. Jag sade faktiskt att jag aldrig har påstått att boxarna medvetet slår sönder varandra, herr Bergman i Nyköping och herr Nisser. Jag sade att man inte kan boxas utan att skada motståndaren och det håller jag på. Det som skiljer boxning från allt jag kallar idrott och sport är att den är farlig i sina regler. Regelrätt utövad boxning är farlig för deltagarna. Men det gäller inte fotboll, inte ishockey, inte motorsport och ingen annan idrott om den utövas regelrätt. Visst kan det förekomma olyckshändelser, och sådana inträffar också. Om 250 000 fotbollsspelare är i farten varje söndag, måste det naturligtvis förekomma en hel del olyckshändelser — och dess värre även en hel del regelbrott. Men dessa skall beivras. En ishockeyspelare som slår en annan i ansiktet blir utvisad. Han borde enligt min mening visserligen visas ut för längre tid än två minuter — det är en punkt där en ändring kan genomföras — men skillnaden är att en boxare som slår den andre i huvudet inte blir utvisad. Han gör då bara det han skall göra. Förstår herrarna verkligen inte den skillnaden? Boxningen är farlig inom sina egna reglers ram. Den har inget samband med vad jag kallar idrott eller sport. Det är den avgrundsdjupa skillnaden. Herr Nisser anför brottningen som exempel. Brottningen är en fin sport, visserligen rätt tråkig men ofarlig. Man har förbjudit de grepp som var farliga. En mellanviktare vid namn Grönberg hade som specialgrepp det s.k. kravattgreppet, som togs om halsen, men det är numera förbjudet. Det gäller inom alla idrotter att det dess värre förekommer skador och olyckor, men de är då orsakade av en olyckshändelse eller ett regelbrott. Kan inte herr Nisser begrunda detta och inte återigen framföra argumentet att det förekommer skador inom idrotten? För att avskaffa risken för skador inom boxningen får man också avskaffa slagen, men då är det inte längre fråga om boxning — det vore också väl om så skedde. Herr Norrby har inte heller svarat på frågan från Göteborgs universitets medicinska fakultet om möjligheten att förbjuda slag mot huvudet. Är det så viktigt för boxningen att man får pricka motståndaren just i huvudet? Är det inte tänkbart med en boxningsform, där endast slag mot kroppen är tillåtna? Denna kunde då kanske t.o.m. madrasseras på liknande sätt som sker inom ishockeyn. Då blir boxningen rätt ofarlig. Man skulle då kunna dansa omkring lika mycket och få samma träning, t.ex. med rephoppning, som säkerligen är mycket nyttig. Men varför skall man absolut panga motståndaren i huvudet? Hjärnan är faktiskt inte gjord för sådant. Det står i ett av de referat som just nu fyller sida efter sida i tidningarna, att den här Muhammad Ali boxas med hjärnan. Ja, det är det som är farligt. Det är, som jag säger, hjärnan som blir utsatt för slagen. Det avgörande för min ståndpunkt i förhållande till de tre övriga debattörerna är, att all medicinsk expertis har sagt att boxningen är farlig och medför hjärnskak ningar och hjärnskador. Det förnekar ni tre. Jag vädjar till kammarens övriga ledamöter att avgöra vilka som har rätt: å ena sidan hela vår medicinska expertis eller å andra sidan herrar Nisser, Norrby och Bergman i Nyköping.
Herr talman! Jag kan hålla med om en sak, nämligen att kammarens ärade ledamöter troligen skulle sätta stort värde på om vi som är inblandade i debatten använde hjärnan till något mera konstruktivt än att diskutera boxning. Jag skall bara svara på en enda fråga. Kulturutskottet har gått igenom detta problemkomplex ganska noga. Därvid har vi också läst och tagit hänsyn till vad de medicinska fakulteterna har sagt. Vi äger icke rätt att utfärda bestämmelser som reglerar boxningarna, men det kan tänkas att vi får återkomma, om boxningen inte håller sig inom de givna reglerna. Låt mig bara, herr Sjöholm, till protokollet också läsa in vad som står i Svenska boxningsförbundets skrivelse till kulturutskottet i fjol, då vi begärde in dess yttrande över det årets motion. Det heter där bl.a.: ”Sjöholm påstår också att särskilda s.k. Knatteboxningar har arrangerats.” Det har herr Sjöholm sagt också i år. Som svar framhålls i skrivelsen: ”De s.k. Knatteboxningarna är en träningsuppvisning där pojkarna i en ring markerar slag och visar upp vad de lärt sig om teknik på ett lekfullt sätt. Det bör observeras att detta sker i intimt samarbete med föräldrarna vilka på eget initiativ tagit ned pojkarna till träningslokalen.” Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är ju synd om herr Norrby, som behöver använda sin hjärna för en sådan här mindervärdig debatt. Men jag förstår i så fall inte varför herr Norrby anmälde sig till debatten. Det finns ju flera ledamöter än han i kulturutskottet. Jag försökte tidigare klargöra att denna fråga visserligen på sitt sätt är liten men ändå är betydelsefull därigenom att den har samband med samhällets attityd till våld. Detta framhålls av rikspolisstyrelsen, av socialstyrelsen och av riksåklagaren. Alla dessa instanser vill också förbjuda både proffsoch amatörboxningen. Beträffande frågan om träningen vill jag slutligen bara säga, herr Norrby, att hjärnan av någon underlig anledning inte reagerar annorlunda om den utsätts för ett slag under träning än för ett slag under tävling. Av samma skäl reagerar hjärnan inte olika om det är en proffsboxare som slår mot den eller om det är en amatörboxare. Hjärnan är liksom inte inställd på det sättet att den reagerar olika, utan där åker en del hjärnceller varje gång den får ett slag. Det här är kusligt, och det är cyniskt att försvara något sådant. Jag vet att när man slog ihjäl världsmästaren i weltervikt, Paret, blev det en våg av motstånd mot boxning i Amerika, och alla de största tid Nr 110 ningarna krävde att den skulle förbjudas. De kallade den en uppvisning Onsdagen den av sadism, och det ligger något i det. Att folk går för att se två människor 30 oktober 1974 slå på varandra det värsta de kan för att den ene skall falla omkull medvetslös, det anstår inte ett kulturland och idrottsland som Sverige, för det svär mot allt vad idrotten vill stå för. följande resultat: